Herr talman! Som regel försöker jag komma ihåg vad socialutskottets ordförande säger, men han kanske kan hålla mig räkning för att jag inte lägger varje liten utvikning han gör i debatten på minnet. I det här fallet tror jag att jag helst vill komma ihåg vad herr Karlsson i Huskvarna sade i sitt första inlägg och inte i det senaste. Då tyckte jag nämligen att han började vattna ur sina klara uttalanden en aning. Det tycker jag inte att han skall göra, för då är det inte bara jag som blir besviken utan även andra, som har glatt sig åt det som står i utskottets betänkande och som gläder sig åt vad herr Karlsson sade i sitt första inlägg. Det är inte värt att jag säger mer, då kanske herr Karlsson backar ytterligare i ett senare inlägg. Jag nöjer mig med detta.

Herr talman! Den som inte känner till så mycket om verksamheten bland de utvecklingsstörda och lyssnar till herr Romanus och herr Israelsson får nog den uppfattningen att det är väldigt illa ställt på det här området. Det har sagts att man inte ens har nått upp till omsorgslagens 89 minimikrav, det har talats om mörkläggning från landstingens sida osv. Jag känner till denna verksamhet rätt väl, inte bara från mitt eget län utan från hela södra delen av vårt land, genom att jag har ägnat rätt mycket tid åt den. Jag vill först säga att när den nya lagen om utvecklingsstörda kom fick denna grupp lagfästa rättigheter. Det var den första grupp handikappade som fick det, och det var nödvändigt därför att de utvecklingsstörda hade blivit illa behandlade och inte fått de rättigheter de borde ha. Hur har då utvecklingen blivit? Ja, jag vill säga att man på landstingssidan har försökt följa upp de intentioner som låg till grund för lagstiftningen. Och jag vågar säga att man i betydande utsträckning har lyckats. Det har skett en fantastisk utveckling på detta område från år 1968 tills nu. Därmed är inte sagt att det inte återstår många brister. Vi kan dock inte komma ifrån att det skett en utveckling, och då tycker jag det är felaktigt att ge en sådan bild av verksamheten att landstingen skulle ha nonchalerat omsorgslagen. Om vi ser litet grand på den här verksamheten, tror jag vi finner att många aktiviteter har kommit i gång utöver vad omsorgslagen föreskriver. Tanken på ökad integration finns i den nya lagen, men vi har kunnat gå betydligt längre än man vågade hoppas när lagen antogs år 1967, och vi kommer att fortsätta på den vägen. Låt oss då klara ut fakta! Vi har, som här förut nämnts, omsorgsplaner. Den femårsplan som nu har legat till grund för verksamheten upphör den 31 december i år, och en ny plan är fastställd. Här har ju socialstyrelsen en möjlighet att följa upp hur de olika landstingen har arbetat och se vad det är som brister — och så sker också. Dels har vi alltså den inspektion som socialstyrelsen bedriver, dels har vi en inspektionsverksamhet i varje landsting. Varje omsorgsstyrelse har att utse s.k. tillsyningsmän, som skall besöka institutioner, dagcentra, skolor osv. och rapportera till vårdchefen respektive särskolchef om de förhållanden som råder. Jag blev mycket förvånad när herr Romanus sade, att landstingen har försökt mörklägga inspektionsrapporter. Det är inte så. Det gjordes en enkät ute i landstingen, och vi lämnade uppgifter till Landstingsförbundet. Jag tillhör de ordförande i omsorgsstyrelser som blev omnämnda på Expressens ledarsida — vi i G-länet hade försökt dölja någonting, hette det. Så kan man framställa saken, om vederbörande redaktör inte vill läsa innehållet. Vad har vi sagt? Jo, på en punkt helt enkelt att vi inte kan acceptera att det går till så här: Det ena året är socialstyrelsen ute på inspektion och ålägger oss att göra vissa förbättringar, och landstinget gör omedelbart dessa förbättringar. 14 månader senare kommer en annan inspektör, som helt bortser från vad vi har gjort och kommer med nya ålägganden. Vi har sagt att det inte går att planera på det sättet, utan det måste vara litet konsekvens i handlandet vid de olika inspektionerna - men det skrev inte Expressens ledarskribent, vem det nu var. Det skulle nog vara värdefullt för herr Romanus att litet grand titta Nr 120 på hur det fungerar ute i länen. Jag beklagar djupt de brister som finns Onsdagen den och de missförhållanden som har rapporterats under det här året från 13 november 1974 olika vårdinstitutioner och även från privat vård. Men där måste ju inspektionerna komma in, och vi löser inte det här problemet genom det Omsorger om vissa förslag som finns i reservationen. Det är omsorgsstyrelserna som har = psykiskt utveckansvaret, det är vederbörande vårdchefer och kuratorer som skall se till, — lingsstörda att det inte förekommer sådana brister som har kommit fram under det här året. Vi är väl medvetna om att det finns brister i dag på vissa institutioner, men det är inte alltid ekonomiska svårigheter som har legat till grund för dem; orsaken kan ligga på det personliga planet, det har också kommit fram. Jag har med detta, herr talman, försökt ge en smula balans åt diskussionen om de här frågorna. Jag hoppas att de planer som landstinget i höst fastställt i överensstämmelse med SÖ:s och socialstyrelsens riktlinjer skall leda till att vi under kommande femårsperiod skall kunna utveckla den här verksamheten minst lika bra som under den gångna femårsperioden. Kan vi göra det, då har vi tagit ett mycket stort kliv framåt. Och det är en utveckling som ingen vågade tro på för exempelvis fem år sedan.
Herr talman! Det är väl inte så förvånande att herr Gustavsson i Alvesta känner sig trampad på tårna när den här frågan om försöken att mörklägga inspektionsverksamheten kommer upp, eftersom han i så hög grad är inblandad. Jag förstår att det var en chock för honom att bli avbildad på Expressens ledarsida för något år sedan, ett minne som han ofta återkommer till. Men jag tar naturligtvis inte ansvar för vad som står på Expressens ledarsida. Jag måste erkänna att så noga har jag inte läst de här enkätsvaren att jag precis kommer ihåg vad herr Gustavsson i Alvesta svarade. Om det var rätt återgivet på Expressens ledarsida vet jag heller inte. Men vad jag däremot vet är att Landstingsförbundet gjorde en framställning som syftade till att innan socialstyrelsens rapporter skulle publiceras, skulle man ha överläggningar, och landstingets förtroendemän skulle komma överens med socialstyrelsens folk om vad som skulle publiceras. Om det inte kallas försök till mörkläggning, vad är det då som är försök till mörkläggning, herr Gustavsson i Alvesta? Vi kan kanske få reda på vilka krav herr Gustavsson har för att man skall få tala om försök till mörkläggning. Det framgick också mycket tydligt av de uttalanden som gjordes, bl.a. av ordföranden i Landstingsförbundets omsorgsdelegation, att det var precis detta man var ute efter — att man inte ville att obehagliga fakta skulle komma ut. Om det gäller herr Gustavssons insatser eller om det bara gäller Landstingsförbundet i övrigt, vill jag inte uttala mig om. Men eftersom han reagerar så får man väl utgå från att han känner sig en 91 Sedan säger herr Gustavsson att jag bör titta på hur det fungerar ute i landstingen. Ja, ett bra sätt att få reda på det är just om vi får en sammanställning av socialstyrelsens rapporter. En del av de rapporter som offentliggjorts har jag tagit del av. Där finns sannerligen bevis på att man har gjort insatser men också bevis på att det fortfarande är sådana förhållanden för de utvecklingsstörda som inga andra grupper i vårt samhälle behöver acceptera och leva under. Det har varit en eftersläpning. Man har haft föreställningen att utvecklingsstörda inte bryr sig så mycket om trivsel. Därför har de inte heller fått någon trivsel. Men den uppfattningen har man nu kommit ifrån, och det måste också avspegla sig i verkligheten. Jag tror att full offentlighet kring denna inspektionsverksamhet är till nytta för saken. Om herr Gustavsson har den uppfattningen också så är det bra, och då kan han inom Landstingsförbundet, där han tydligen har inflytande, bekämpa dem som har en annan uppfattning.

Herr talman! Herr Romanus har fel igen. Jag var inte avbildad i Expressen, utan jag var refererad, och jag känner mig inte alls trampad på tårna. Jag vill bara säga att om man i de här frågorna skall ha en tidningsdiskussion som skall ge mening och innehåll, så skall man också ta fram fakta i målet. Dessa fakta kommer inte fram, utan oftast är det sensationen som man är ute efter.

Det gällde inte rapporterna i och för sig utan just denna diskussion. Jag tror också att det skulle vara värdefullt att man fick det upplagt på det sättet. Det skulle kunna gagna mycket, och man skulle kunna lösa en hel del frågor. Jag är överens med herr Romanus om att det är väldigt viktigt att vi verkligen har en diskussion om dessa frågor. Men vi gagnar inte saken, vi gagnar inte de utvecklingsstördas och de anhörigas intressen med en tidningsdiskussion och en diskussion i massmedia över huvud taget som inte grundar sig på faktiska uppgifter.
Herr talman! Om jag skall börja med att säga någonting vänligt till herr Gustavsson i Alvesta kan jag påminna om att jag faktiskt också har sett hur omsorgsvården fungerar i det landsting där herr Gustavsson är ansvarig för denna vård, nämligen vid andra lagutskottets studieresa där. Jag kunde då notera många intressanta och positiva ting. Jag har således inte alls enbart en negativ uppfattning. Men när herr Gustavsson säger att saken inte gagnas av en tidnings Nr 120 diskussion där man inte utgår från fakta, så talar han jusmot sig själv Onsdagen den eller i varje fall mot Landstingsförbundet, för vad Landstingsförbundet 13 november 1974 ville var just att försvåra att fakta kom ut i tidningarna. Det var ju offentliggörandet av socialstyrelsens rapporter som man protesterade mot — Omsorger om vissa från Landstingsförbundet. Man ville ha ett sammanträde där man fick = psykiskt utvecksitta och censurera, innan rapporterna skulle publiceras. lingsstörda Detta är ovedersägligt. Det framgår av Landstingsförbundets framställning, och det kan herr Gustavsson själv kontrollera. Sedan sade man att man ville ha en diskussion och att den skulle vara det värdefulla. Ja, det är klart att en diskussion mellan de ansvariga inom omsorgsvården och socialstyrelsens företrädare är en värdefull sak. Men att den skulle få användas som ett argument mot ett fullt offentliggörande av socialstyrelsens rapporter är väl ändå inte logiskt. Nej, det skall vara full offentlighet, så att alla intresserade kan vara med och säga sin mening, och sedan kan de ansvariga och socialstyrelsens utsända tillsammans diskutera inte bara rapporterna utan också de reaktioner som har kommit på dessa rapporter. Ifall det är så som herr Gustavsson säger, att han vill att alla fakta verkligen skall komma fram, förstår jag inte hur han kan försvara Landstingsförbundets framställning, för det är ju detta han gör här. Den framställningen gick ut på att fakta inte fritt skulle få komma fram. Sedan tyckte jag att herr Gustavsson tidigare sade att han var avbildad med fotografi i Expressen, men han var tydligen bara omnämnd. Då ber jag att få korrigera mig på den punkten. Detta var kanske ytterligare en anledning till herr Gustavssons irritation.
Herr talman! Om det är så att herr Romanus grundar sin uppfattning om omsorgsverksamheten på förhållandena under den tid då andra lagutskottet verkade — kanske 1969 eller 1970 — förstår jag att han upplever situationen så, att det finns väldigt stora brister. Det har hänt mycket sedan dess, och jag hälsar herr Romanus välkommen till Kronobergs län. Han skall få se att utvecklingen där inte har stått stilla. När jag sade att det är värdefullt att få en diskussion kring de här frågorna menade jag också att då det sker en diskussion i massmedia måste alla fakta i målet komma fram. Jag har här visat att det enkätsvar som vi gav från G-län behandlats på ett sådant sätt i en tidningsartikel att man fick en helt felaktig bild av vad vi sagt.
Herr talman! Jag har ingen anledning att lägga mig i den diskussion som förs mellan herrar Romanus och Gustavsson i Alvesta. Men med anledning av att herr Romanus fortfarande kör med detta om Landstingsförbundets försök att mörklägga frågan vill jag bara rent spontant säga: Det brukar inte tillhöra Landstingsförbundets arbetsmetoder att 93 söka mörklägga någonting. Om det nu är på det sättet att man vill föra en diskussion med socialstyrelsens inspektörer, som varit ute, behöver det väl inte nödvändigtvis innebära att förbundet försöker mörklägga det hela. Det är bara den reflexionen jag vill göra. Jag yttrar mig inte på grund av att jag känner till rapporten utan tvärtom på grund av att jag inte gör det. Men jag uttalar mig på grundval av att jag vet hur Landstingsförbundet arbetar. Och jag har, herr Romanus, tillräckligt stor tilltro till den organisationen för att kunna säga att jag är helt övertygad om att förbundet inte har varit ute i mörkläggande syfte. Möjligen är avsikten att man skall få en balans på den information som måste ges med anledning av dessa rapporter.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in i den mörkläggningsdebatt som här förs, men jag vill säga att ett effektivt sätt att få slut på den diskussionen vore att göra en samlad rapport av det slag som vi har krävt i denna fråga. Det är väl så att materialet i stort sett redan finns, och därför skulle det inte kräva några större ansträngningar att göra en sammanställning av det. Sedan målade herr Gustavsson i Alvesta i sitt anförande en mycket ljus bild av läget. Ja, jag instämmer i att det har gjorts mycket, men å andra sidan vill jag än en gång framhålla att i det kärva ekonomiska läge som landstingen nu har kommit i skulle det vara mycket intressant att få veta hur det ligger till med omsorgsvården i de olika landstingen.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att han inte yttrade sig om Landstingsförbundets framställning på grund av att han hade läst den, ty det hade han inte gjort. Det märktes på hans uttalande. Herr Karlsson har inte heller läst de enkätsvar från landstingen som låg till grund för framställningen, och det märktes också. Vidare sade herr Karlsson att han har en allmän kännedom om att Landstingsförbundet sannerligen inte vill mörklägga någonting. Jag är ledsen herr Karlsson, men det stämmer inte. Offentlighetsprincipen gäller för alla landsting här i landet, men den gäller inte för Landstingsförbundets kansli, och det har åberopats av Landstingsförbundet när representanter för massmedia har velat ta del av handlingar, bl.a. i det fall som vi här diskuterar. Därför är det just en önskan att mörklägga som karakteriserar Landstingsförbundet — eller i varje fall dess kansli. Även om det är en annan diskussion, vill jag ändå beklaga att offentlighetsprincipen inte gäller en sådan organisation som Landstingsförbundet, som helt och hållet finansierar sin verksamhet med skattemedel. Det är emellertid en sak som vi kan återkomma till i annat sammanhang. Sedan vill jag säga till herr Gustavsson i Alvesta att jag inte baserar min uppfattning rörande omsorgsvården bara på vad som framkom vid studiebesöket i Kronobergs län. Tvärtom sade jag att det fanns åtskilligt positivt att studera då. Nej, jag baserade min uppfattning till väsentlig Nr 120 del på den värdefulla inspektionsverksamhet som socialstyrelsen bedri Onsdagen den
Herr talman! Det är inte Landstingsförbundet som sköter omsorgs = psykiskt utveckverksamheten i vårt land, herr Romanus. Det är landstingen som gör = lingsstörda det. Och de är underkastade offentlighetsprincipen. Följaktligen kan de rapporter och annat som visar vad de sysslat med offentliggöras. Därför har jag mycket svårt att förstå herr Romanus” uppträdande i denna fråga. Det är helt ofattbart att han vill försöka kasta en skugga på Landstingsförbundet. Det är ju de enskilda landstingen som är ansvariga för omsorgsvården. Herr Romanus får verkligen försöka att precisera sig litet mer, om vi skall tro på honom i fortsättningen.
Herr talman! Jag tänkte inte begära ordet ännu en gång, men eftersom herr Karlsson i Huskvarna bad att jag skulle precisera mig skall jag göra det. Att jag kritiserar Landstingsförbundet beror på att förbundet har avlåtit en skrivelse, i vilken förbundet begär att socialstyrelsens rapporter inte skulle offentliggöras omedelbart, utan först efter det att man haft överläggningar och träffat överenskommelse om vilka delar som skulle publiceras. Det var den skrivelsen jag avsåg med min kritik. Dessutom avsåg jag de uttalanden som gjorts av ordföranden i Landstingsförbundets omsorgsdelegation, en partivän till herr Karlsson i Huskvarna. Vad sedan gäller mörkläggningen är det så att enkätsvar som landstingen avgav till Landstingsförbundet gick ut som offentlig handling från vartenda landsting, men den journalist som ville gå upp till Landstingsförbundet och läsa enkätsvaren eller andra handlingar fick erfara att det var rätt besvärligt. Även i Kommunförbundet har man för övrigt handlat på samma sätt. Detta är den precisering jag velat göra, och det är dessa förhållanden som ligger bakom mina uttalanden här om mörkläggningspolitik.

Herr talman! Jag tänkte inte delta i den här diskussionen, men efter de häpnadsväckande uttalanden som herr Romanus här gjort är det angeläget att jag säger någonting. För det första, herr Romanus, gäller offentlighetsprincipen i Landstingsförbundet. Det har Landstingsförbundets styrelse deklarerat och redovisat, och det bör vara tillräckligt också för att herr Romanus skall vara medveten om att det inte sker någon mörkläggning där. För det andra har landstingen, inte minst sedan vi fick den nya omsorgslagen, gjort mycket kraftiga satsningar på detta område, och det 95 har skett en mycket stor utbyggnad. Den som är intresserad kan ta fram ett siffermaterial, som då kommer att visa att landstingens kostnader för omsorgsvården under de senaste åren mångdubblats. Det är realiteterna. Låt mig för det tredje säga att landstingen, som har ansvaret för vårdfrågorna, verkligen har lagt ned omsorg på att värna och vårda människor som behöver vård. Jag vågar säga att landstingen här gjort utomordentligt goda insatser. Jag tycker att det är fel att försöka ge en skev bild av den utveckling som skett på detta område och av vad landstingen gör i dagens samhälle.

Herr talman! Herr Romanus säger att han grundar sina omdömen om landstingens sätt att sköta omsorgsvården på socialstyrelsens inspektionsrapporter. Herr Romanus har då tydligen tagit del av rapporterna i några fall, där inspektionen visat brister. Det är således en mycket liten del av omsorgsverksamheten som ligger till grund för herr Romanus” påståenden här i dag. Ta i stället del av landstingens femårsplaner och se vad som har skett under de senaste fem åren! Ta del av alla de inspektionsrapporter från socialstyrelsen som visar på tillfredsställande förhållanden! Det finns sådana också, herr Romanus. Jag är förvånad över herr Romanus” tal om mörkläggning. Om herr Romanus menar att Landstingsförbundet försökt undanhålla vissa handlingar för att tidningarna inte skulle få dem, så är det inte riktigt. Som jag tidigare nämnde hade tidningen Expressen tagit del av den enkät som kom från Kronobergs län. Men jag frågar mig: När nu tidningarna får ta del av dessa enkäter, varför behandlar de dem inte så, att allmänheten får en rättvisande bild av innehållet?
Herr talman! Nu blir vi visst alldeles för många mot herr Romanus; han kommer i ett väldigt underläge. Jag måste vidhålla att det inte är Landstingsförbundet som skall granskas utan det är de enskilda landstingen. Landstingsförbundet har ingen skyldighet att lämna ut handlingarna till en journalist. Men om den enskilde journalisten i stället vänder sig till landstingen är dessa tvingade att lämna ut dem. Så enkelt är det, herr Romanus. Det är följaktligen inte så att Landstingsförbundet behöver bedriva någon censurverksamhet. Allmänna lagar ger helt enkelt tidningar och andra massmedia möjlighet att få de informationer de önskar från de organ som har avlämnat handlingarna. Landstingsförbundet är inget serviceorgan i det avseendet.
Herr talman! Jag är tacksam för herr Karlssons i Huskvarna omtanke; han tycker att det är så många mot mig nu i debatten. Det var väl därför han gav mig ett handtag mot herr Carlsson i Vikmanshyttan. Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade att offentlighetsprincipen gäller för Nr 120 Landstingsförbundet. Nu säger herr Karlsson i Huskvarna att Lands Onsdagen den tingsförbundet inte har någon skyldighet att lämna ut papperen. Det 13 november 1974 är riktigt. Det är herr Karlsson i Huskvarna som har rätt och herr Carlsson i Vikmanshyttan som har fel. Omsorger om vissa Offentlighetsprincipen innebär att den som vänder sig till en offentlig — psykiskt utveckinstitution med begäran om att få ta del av handlingarna där har rätt = lingsstörda att göra det, men det har man inte om man går till Landstingsförbundets kansli och ber att få se på handlingar. Det har justitieministern meddelat i kammaren vid ett tidigare tillfälle, så det kan herr Carlsson i Vikmanshyttan kontrollera i protokollet. Om sedan Landstingsförbundet beslutar sig för att tillämpa offentlighet — det har man i så fall gjort på senare tid — så är det mycket bra. Men det innebär inte att offentlighetsprincipen gäller för Landstingsförbundet. Det innebär bara att Landstingsförbundet tillämpar offentlighet. Det kan vilket företag som helst göra. Men offentlighetsprincipen, herr Carlsson i Vikmanshyttan, innebär att varje medborgare har rätt att titta på handlingarna, och det är någonting annat. Offentlighetsprincipen gäller, tyvärr, inte för Landstingsförbundet. Sedan, till herr Gustavsson i Alvesta: Mina omdömen om omsorgsvården är visst inte allmänt negativa. Jag har flera gånger här understrukit vad utskottet anfört och sagt att det har skett stora ting inom omsorgsvården. Det enda jag påstår — och det tror jag att herr Gustavsson i Alvesta får lov att hålla med mig om -— är att det trots dessa framsteg fortfarande finns utvecklingsstörda i vårt land som tvingas att leva under förhållanden som andra människor inte behöver acceptera, helt enkelt därför att eftersläpningen är stor både när det gäller resurserna och när det gäller synsättet på de utvecklingsstörda. Men jag förringar inte de insatser som har gjorts — de är betydande. Slutligen tycker jag ändå att herr Gustavsson i Alvesta bör låta bli att beklaga sig här i riksdagen över att hans uttalanden inte har blivit riktigt återgivna i en tidning. Det kan ju inte vi göra någonting åt! Sådant hör till offentlighetens villkor, och det får väl vi politiker acceptera litet till mans. Herr Gustavsson är väl ändå för offentligheten, trots att han kan bli missuppfattad i Expressen någon gång?

Herr talman! För det första har Landstingsförbundets styrelse fattat ett formellt beslut om offentlighetsprincipen. Jag tillhör förbundsstyrelsen och jag tror att jag vet vad jag talar om på den punkten, herr Romanus! Sedan får herr Romanus dra vilka slutsatser han vill. För det andra: När herr Romanus säger att många av dessa utvecklingsstörda patienter får leva på ett sätt som är under all kritik på grund av landstingens bristande resurser och synsättet på detta problem vill jag svara att jag tror herr Romanus har anledning att ta tillbaka detta påstående, om han vet vad han talar om. 9”

Herr talman! I motionen 1351 föreslås att riksdagen hemställer hos regeringen att Gustav Adolfsdagen den 6 november avföres ur den allmänna almanackan som allmän flaggdag samt att den 26 januari införes som allmän flaggdag och får beteckningen Folkets dag. I sitt betänkande nr 18 avstyrker kulturutskottet motionen. Utskottet hänvisar till att riksdagen vid två tidigare tillfällen uppmanat regeringen att handla i denna fråga. Regeringen har dock ingenting gjort. Vid samma betänkande är fogad en reservation. Sveriges almanacka — detta lilla häfte.— har under gångna generationer för stora delar av det svenska folket varit dess mest populära profana läsning, ett uppslagsverk man inte kunnat undvara. Den var vid sidan om religiös litteratur den enda läsning som fanns att tillgå. Vad som där stod skrivet betraktades av allmogen som lika sanningsenligt och trovärdigt som Bibeln. Det var då det. Under det att såväl Bibeln som postillan och annan religiös betraktelselitteratur försvunnit, som ständig läsning, från de flesta svenska hem, är fortfarande almanackan den folkliga uppslagsboken och oundgänglig i varje svenskt hem. Den anses alltjämt lika trovärdig och sanningsenlig som förr. I almanackan gjorde gångna generationer sina anteckningar om födelsedagar och dödsdagar, bröllop, begravningar och trolovningar. I bevarade årgångar av den svenska almanackan kan gångna släktleds historia följas. Almanackan har i detta fall blivit en kulturhistorisk tillgång. De olika årstiderna följdes noggrant. Lantbruksbefolkningen antecknade datum för gröda, regn och solsken. Kustbefolkningen gjorde sina anteckningar om väder, vindstyrka och fiskelycka. Den svenska almanackan har bibehållit sin nimbus av sanningsenlighet och trovärdighet genom åren. Den var en folklig tillgång som kunde användas även för andra bestämda syften av dem som har den verkliga makten i samhället. Denna folkliga läsning borde kunna användas av den besuttna klassen, ansågs det, för att popularisera symbolen för dess makt: det svenska kungahuset. Så blev också fallet. Allmänna flaggdagar infördes i almanackan, och där blev kungahuset rikligt representerat. Av den svenska almanackans tolv flaggdagar är inte mindre än fem äg nade monarkin. Endast en kan anses som Folkets dag - den 1 maj. Underligt i sammanhanget är att den 6 november skall vara allmän flaggdag - som Gustav Adolfsdagen, till minne av en kung som stupade i erövringskrig på främmande mark för mer än 340 år sedan. Den 6 november är flaggdag fortfarande i nådens år 1974 efter ett mer än 40-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav, sanktionerad av ett politiskt parti i regeringsställning, som säger sig ha republiken som rättesnöre. Vem var då denne Gustav II Adolf? Enligt tidigare historieböcker var han ”hjältekonungen”, som även fick namnet ”den store”. Han har ansetts vara den störste kung Sverige någonsin haft. Han kämpade och dog, har det sagts, för den enda och sanna tron — för den svenska allmänneliga kyrkan — även om de omfattande krig han förde var erövringsoch rena utrotningskrig. Han var de besuttnas kung mot folket. Han övades tidigt i mördandets smutsiga värv. Den som plockat fram fakta härom är Vilhelm Moberg, en folkets författare. Denna författare nådde aldrig den konstlade glansen kring Nobelpriset. Men i det svenska folkets hjärtan har Vilhelm Moberg en framskjuten plats. I sin bok ”Otrons artiklar” avslöjar Vilhelm Moberg allvarliga ting, som hållits fördolda för det svenska folket i över 360 år. Det är autentiskt material, bevarat i det svenska riksarkivet. Detta material ger en helt annan bild av Gustav II Adolfs karaktär än den som tidigare historieskrivare skildrat. Materialet har inte tidigare varit tillgängligt för en större allmänhet, och det saknas helt i historieböckerna — givetvis även i skolornas historieböcker, trots att vi haft ett 40-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav med socialdemokratiska utbildningsministrar. Vad skolbarnen fått lära sig om Gustav II Adolf har varit något helt annat — inte den verkliga sanningen. Även om vi motionärer hänvisar till detta material bör det tillföras riksdagens protokoll. Jag citerar vad Vilhelm Moberg avslöjar: ”I ett danskt arbete om Kalmarkriget fann jag nu ett svenskt avtryck daterat den 13 februari och skrivet av överbefälhavaren på den svenska sidan, den nyblivne, 17-åriga konungen Gustav II Adolf. Brevet är ställt till hans kusin hertig Johan. Det beskriver i uttrycksfulla ordalag ett krigståg som kungen just företagit genom Skåne. Han berättar hur hans trupper bara inom loppet av två veckor har lyckats helt ödelägga och fördärva 24 stora skånska kyrksocknar med dess befolkning. Med välbehag och triumf i tonen skildrar Gustav II Adolf hur hans krigsfolk hade — ”grasserat, skövlat, bränt och ihjälslagit alldeles efter vår egen vilja”. Brevskrivaren framhåller, att svenskarna "inget motstånd haft från fienden” - vilket man gärna tror, eftersom denne fiende bestod av värnlösa civila människor, bland dem även kvinnor och barn.” Vilhelm Moberg betraktar denna människoslaktning som ett svenskt Song My i Skåne år 1612, 356 år före amerikanarnas Song My 1968. Vilhelm Moberg fortsätter: ”Parallellerna emellan de båda slaktningarna av värnlösa människor är helt slående, Gustav II Adolfs knektar fick slå ihjäl ”alldeles efter vår egen vilja”. De hade av sin konung full frihet att härja och döda.

Eller kungssångens: ”Du folk av frejdad stam”? Gustav II Adolf har under år som gått varit föremål för vissa svenska samhällsklassers dyrkan. Fortfarande finns det fastslaget i den svenska almanackan att han skall hyllas genom allmän flaggning den 6 november. Sveriges folks historia är inte dess kungars historia. Det är historien om folkets ständiga kamp för sitt människovärde, fred och harmoni. Krig och folkmord är inte folkets önskningar. Kampen för de mänskliga rättigheterna har alltid stått i förgrunden. En av dessa uppgifter var genomförandet av allmän och lika rösträtt. Folkets kamp för denna rättighet mot de besuttnas hårdnackade motstånd kröntes med framgång först den 26 januari 1921, då riksdagen fattade detta beslut. I år är det 53 år sedan dess. Denna historiska tilldragelse är dock icke föremål för någon uppmärksamhet bland flaggdagarna i den svenska almanackan. Att Gustav II Adolfs krigande ute i Europa var ett erövringskrig men under religionens täckmantel har väl stått klart för dem som tagit del av dennes tal till adeln — om jag inte tar fel var det vid hans trontillträde. Adeln kämpade då inbördes och med kronan om gods och guld och om vem som kunde vara den största bondeplågaren här i landet. Gustav II Adolf yttrade då enligt hävderna, när han talade till adeln: ”I utav adeln och I andre, som fria gods begären, vad tränges här? Riven och sliten om ynka gårdar! Dragen dit till dessa land och röjen eder så stora gods som eder själva lyster och vars och ens makt tillåter. Jag skall eder med privilegier och frihet försörja, hjälpa och all gunst bevisa.” Och vägen tog man mot Baltikum, Polen och Europa i övrigt. Man härjade och mördade. Allmogen, som tvingades ut i detta långa erövringskrig, kom i de flesta fall aldrig tillbaka. Den mördades på Gustav II Adolfs slagfält. I Sverige var svält, umbäranden och elände det dagliga brödet för gemene man. Gustav II Adolf och hans fältherrar, som var den tidens största rövare och tjuvar, hemförde till Sverige oersättliga konstskatier stulna där ute i Europa. I Sverige skulle väl inte ha funnits mycket kvar, om man givit tillbaka vad som en gång stals där ute. Det är denne Gustav II Adolf som fortfarande efter alla dessa år hyllas med flaggdag enligt den svenska almanackan. Den svenska statskyrkans — Gustav II Adolf kämpade ju för den enda sanna tron — handlande eller inte handlande i detta sammanhang under de år som har gått är rätt anmärkningsvärt. Herr talman! Vi motionärer kunde givetvis ha föreslagit att den 6 november skulle behållas som allmän flaggdag, men inte därför att Gustav II Adolf detta datum lär ha stupat vid Lätzen utan därför att — ja just det - skräddaren August Palm den 6 november höll det första socialistiska mötet i Sverige. Då togs det första initiativet i en allvarligt menad och organiserad kamp för det svenska folkets människovärde. På eget initiativ kallade August Palm till detta första socialistiska möte och första socialdemokratiska tal i detta land. Det hölls på hotell Stockholm i Malmö och årtalet var 1881. En av de frågor som August Palm då ställde i förgrunden var kravet om allmän och lika rösträtt. Det kravet genomfördes — som vi påpekar i motionen — först den 26 januari 1921 och efter oupphörlig kamp från framför allt arbetarrörelsen mot en stark reaktion, som till slut måste ge vika. Men inte heller denna stora dag i svensk samhällshistoria är uppmärksammad, däremot kungars födelseoch dödsdagar. Snart kanske också våra prinsessor blir uppmärksammade på det sättet. Att regeringen skulle gå med på att ersätta Gustav Adolfsdagen med August Palms dag den 6 november ansåg vi motionärer knappast troligt. Därför ställde vi inte det kravet i vår motion. August Palm — den förste socialistiske pionjären i Sverige — anses ju knappast rumsren bland direktörer, generaldirektörer, verkställande direktörer och många andra fina män. August Palm blev redan under sin livstid placerad ”vid sidan om”. Hans livsgärning uppmärksammas numera knappast. Fria Proteaterns framförande av ett teaterstycke inspirerat av mäster Palms livsgärning renderade tydligen inte gruppen den popularitet som erfordras hos beslutande myndigheter då det gäller statliga anslag till verksamheten. Att vi i vår motion inte föreslog ett utbyte av namn för flaggdag den 6 november har jag redan nämnt; vi ansåg att ett dylikt förslag skulle vara dödfött. Annars skulle vi i motionen ha kunnat ange en rad exempel på dagar som kunde vara minnesvärda som flaggdagar. Vi motionärer nöjde oss med att säga att Gustav Adolfsdagen av kända skäl borde försvinna som allmän flaggdag men att den 26 januari, som är dagen för den allmänna och lika rösträttens införande i Sverige, borde uppmärksammas som flaggdag och bli hela svenska folkets dag, vilket man knappast kan säga om Gustav Adolfsdagen. Herr talman! Nu säger utskottet att det inte finns några fastställda allmänna flaggdagar. Alltså kan den som utger almanackan skriva dit vilka flaggdagar som helst. Förteckningen över allmänna flaggdagar i den svenska almanackan ger givetvis den som tar del av uppgifterna den bestämda uppfattningen att förteckningen är officiellt fastställd. De många som vidtalat mig om denna s.k. flaggmotion som nu är föremål för riksdagens behandling — och de har inte varit få — har också haft den bestämda uppfattningen och levt i den föreställningen att de i almanackan upptagna allmänna flaggdagarna har varit officiellt fastställda. Vad som står i den svenska almanackan bör man ju kunna lita på. Det har varit deras uppfattning. Framför allt gäller det dem som vet att riksdagen för mer än 25 år sedan begärde av regeringen att denna ”måtte ombesörja en enhetlig ordning för rikets samtliga allmänna flaggdagar”. Jag skulle tro att även vederbörande i justitiedepartementet har ansett sig böra gå till handlingarna för att helt klara uppgiften om det verkliga förhållandet. Nu effektuerade aldrig regeringen riksdagens begäran. Den glömdes bort eller, om man så vill, regeringen satte sig på riksdagen. Riksdagsskrivelsen är daterad den 16 maj 1949 och bär nr 248. Riksdagen ansåg vid det tillfället att det borde ankomma på regeringen och inte på riksdagen att pröva och besluta om flaggdagar. Åren går och 1961 behandlar återigen riksdagen frågan om allmänna flaggdagar. Återigen tillskriver riksdagen regeringen. Den 2 februari 1962 tillkallas en sakkunnig inom justitiedepartementet för att verkställa utredning. I detta uppdrag ingick bl.a. att utreda frågan om en enhetlig ordning för landets allmänna flaggdagar. Intressant i detta sammanhang är att bland de tio olika dagar, som enligt förslaget skulle vara allmänna flaggdagar, fanns inte Gustav Adolfsdagen upptagen, med motiveringen: ”Numera torde i växande omfattning dagen passeras utan föranstaltningar av minnesfirande. Då dagens innebörd tydligen icke längre kan anses stå levande för medborgarna, finner utredningsmannen anledning saknas att bibehålla dagen såsom allmän flaggdag.” Citatet finns på s. 49 i nämnda utredning - om någon är intresserad av att kolla det. Men nu hör det till saken, och det är också intressant i detta sammanhang, att regeringen återigen råkade ut för s.k. glömska. Betänkandets förslag om en flaggdagskungörelse blev inte genomfört. Orsaken till denna ständiga ”glömska” hos regeringen, dess avsaknad av handlingskraft eller dess nonchalans mot riksdagen — tolka det hur man vill —- undgår min bedömning. I denna situation borde enligt min uppfattning kulturutskottet ha haft en mening i sakfrågan då utskottet nu förelägger riksdagen sitt betänkande. I stället avstyrker utskottet motionen 1351 och säger: ”Enligt utskottets mening bör det ankomma på Kungl. Maj:t att — utan några uttalanden av riksdagen i sakfrågan — pröva behovet av bestämmelser angående flaggdagar.” Det var för övrigt allt utskottet hade att anföra till motionen. Detta är kulturutskottets mening och ”fasta” vilja efter all den passivitet regeringen visat under de många år som gått. Fortfarande är alltså frågan om allmänna flaggdagar oreglerad. Vid utgivandet av den svenska almanackan kan alltså en reaktionär perukstock påbjuda vilka allmänna flaggdagar som helst som enligt dennes uppfattning är de mest politiskt matnyttiga. Då nu riksdagen gång på gång uppmanat regeringen att handla i detta ärende men regeringen vänt dövörat till, synes det mig som om riksdagen sist och slutligen bör ha en mening i sakfrågan.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i kulturutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Som herr Lorentzon tidigare sagt har frågan om allmänna flaggdagar behandlats här i riksdagen vid olika tillfällen. Jag ger herr Lorentzon rätt i att almanackan är en kulturhistorisk tillgång. Men, herr Lorentzon, det kan inte vara rätt att i samband med det säga att Bibeln och annan religiös litteratur nu har försvunnit från de flesta svenska hem. Sedan nämner herr Lorentzon att det här är en synnerligen viktig fråga, och han får in väldigt mycket i sin argumentering för reservationen. I och för sig är det trevligt att lyssna till hans föreläsning om den svenska historien och hur den har blivit föremål för en omvärdering.

Det är inga stora saker som föreslås i reservationen. Det finns, säger herr Lorentzon, inget som hindrar att riksdagen har en mening och uttalar sig i sakfrågan. Och visst har han rätt i det. Men det är lika riktigt att säga att riksdagen anser att det bör ankomma på regeringen att göra prövningen av om det skall finnas några bestämmelser om flaggdagar. Utskottet har ansett att detta senare bör vara det som riksdagen skall besluta. Herr Lorentzon erinrar oss om att vi inte har några fastställda flaggdagar för allmänheten utan endast för krigsmakten. Man kanske har ansett att det fungerar tillfredsställande ändå. De flaggdagar som nu finns har kommit till på förslag av bestyrelsen för Svenska Flaggans dag och infördes år 1939 i almanackan: flaggning rekommenderas, men det är inget tvång. Herr Lorentzon undrar om man nu skulle kunna tänka sig att vem som helst kan påbjuda allmän flaggdag. Svenska folket går inte med på vad som helst, så om någon skrev i en tidning att vi nu skall ha allmän flaggdag skulle givetvis människorna reagera. Därför kan man näppeligen tro att det skulle hända. Om vi skulle införa respektive ta bort någon av de allmänna flaggdagarna måste det ju dessförinnan finnas bestämmelser utfärdade om vilka flaggdagar vi skall ha — och det finns inte. Nu torde det inte vara herr Lorentzons mening att regeringen skall ålägga andra än statliga myndigheter och institutioner att flagga på vissa bestämda dagar. Även om statliga myndigheter och institutioner åläggs att flagga får väl vi som enskilda människor ta det som en rekommendation. Och jag förstår att regeringen har avstått från att utfärda bestämmelser om flaggdagar. Sedan talade herr Lorentzon så vackert om att den 26 januari borde vara flaggdag för att fira den allmänna och lika rösträtten. Och visst finns det anledning att fira den fria rösträtten — den rätt som så många miljoner människor önskar att de hade men sannolikt inte kommer att erhålla under överskådlig tid — men för mig framstår ändå valdagen som lämplig flaggdag. Människorna skulle, tror jag, därmed bättre förstå värdet av den rätt vi har att rösta så som vi själva vill. Inte minst viktigt är, anser jag, att vi på det sättet också lättare kan tala med våra barn, och med den yngre generationen över huvud taget, om det värde som ligger i att ha den här rättigheten. Valdagen har också blivit en dag då väldigt många flaggar, och det anser jag vara rätt. Jag har därmed inte sagt att det skulle vara fel att flagga den 26 januari, men om man ser praktiskt på frågan kan valdagen vara ännu lämpligare. Då är det så påtagligt att det är ett värde i den fria rösträtten. Visst kan vi omge valdagen med en känsla av högtid utan några regeringsbestämmelser. Att det flaggas då är ett uttryck för något riktigt och äkta. Och det är spontant. Herr Lorentzon talade om att Vilhelm Moberg är en populär författare. Det är jag helt enig med honom om. Jag är enig med honom om att krig är något fasansfullt. Det är klart att man kan ta till brösttoner och tala om hur olämpligt det var att kriga såsom man gjorde under Gustav II Adolfs fälttåg, och krig är fortfarande någonting fruktansvärt. Men det kan också framföras andra synpunkter.

Man kan ha olika synpunkter på detta och man får väl se det i ett historiskt perspektiv och inte nu efteråt vara alltför hård i sina bedömningar. Vi har fått uppleva svåra tider också senare till följd av krig.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

Herr talman! Egentligen skulle jag inte behöva gå upp i den här debatten mer eftersom kulturutskottets ordförande herr Mattsson i Lane-Herrestad är helt överens med mig enligt vad han säger gång på gång. Det är bara en fråga i sammanhanget: Skall regeringen få hållas eller skall riksdagen säga sin mening? Det är här uppfattningarna skiljer sig. År 1949 uttalade sig riksdagen för första gången i denna fråga och överlämnade den till regeringen med en maning att handla. Det gjorde dock inte regeringen. Frågan återkom år 1961. Då uttalade allmänna beredningsutskottet som sin mening: ”Utskottet har icke ansett sig böra taga ståndpunkt till spörsmålet, vilka dagar som bör vara allmänna flaggdagar. Däremot finner utskottet önskvärt med en fast ordning för bestämmandet av sådana dagar och anser prövningen av dessa frågor böra få ankomma på Kungl. Maj:t. Då riksdagen emellertid redan avlåtit framställning i ärendet till Kungl. Maj:t finner utskottet icke anledning till annan hemställan än att riksdagen” —--- "i skrivelse till Kungl. Maj:t giver till känna vad utskottet ovan anfört.” Man hänvisade alltså till behandlingen år 1949. År 1966 avgavs en utredning med förslag till kungörelse angående flaggdagar, men regeringen gjorde ingenting då heller. Nu är väl ändå tiden kommen att riksdagen säger ifrån att den har en mening i frågan och påpekar det anmärkningsvärda i att regeringen handlar på det sätt som den har gjort. I den svenska grundlagen står det inskrivet att all makt utgår från folket och att landet har en representativ demokrati. Det fick vi höra gång på gång häromkvällen när kammaren diskuterade frågan om kollektivanslutning till politiskt parti. Är det inte anmärkningsvärt när riksdagen gång på gång ger sin mening till känna inför regeringen att regeringen bara slår dövörat till? Vad är det då värt att ”all makt utgår från folket” och att vi har en representativ demokrati? Detta att makten utgår från folket återspeglas ju inte heller när det gäller de allmänna flaggdagarna. Där är fortfarande monarkin det framträdande inslaget, medan folket är vid sidan om. Nej, menas det allvar med att all makt utgår från folket, bör givetvis hyllningarna till en feodal kvarleva i varje fall bli mindre till antalet och folkets kamp för sina mänskliga rättigheter bli föremål för uppmärksamhet. Herr Mattsson i Lane-Herrestad ansåg att jag möjligen hade fel i att Bibeln försvunnit från de flesta svenska hem. Men så uttryckte jag mig inte, herr Mattsson. Jag gjorde en mycket kort historisk exposé över hur förhållandena var på den tid då det bland allmogen i stort sett inte fanns någon annan läsning än almanackan och Bibeln — och Bibeln lästes; jag har själv varit med om den tiden. Gå ut i hemmen i dag och fråga om Bibeln är den dagliga läsning som den har varit tidigare! Det är den inte, men det är däremot almanackan. Det är så frågan ligger till, herr Mattsson i Lane-Herrestad.
Herr talman! Det är ju frågan om flaggdagarna som vi behandlar nu, herr Lorentzon. Vad jag instämde i var att Moberg är en populär författare, att krig är fasansfullt och att almanackan har ett kulturhistoriskt värde. Vi får flagga när vi vill. Det är ingen som kommer och säger: ”Du får inte flagga i dag! Och ingen säger heller: ”I dag skall du flagga!” Herr Lorentzon får flagga när det passar honom, jag gör det när det passar mig. Den friheten har vi, och den tycker tydligen regeringen att svenska folket skall ha. Därför har den inte utfärdat några bestämmelser. Vi i utskottet har sagt att regeringen får ta ställning till om det skall utfärdas några bestämmelser om den här saken eller ej. Och sedan, herr Lorentzon: Var litet försiktig med att påstå att nu läser man inte Bibeln dagligen, nu är den inte en litteratur för svenska folket osv. Det är inte med sanningen överensstämmande. Bibeln är en kulturhistorisk tillgång, den är fortfarande böckernas bok och den används också dagligen i väldigt många hem.

Herr talman! Jag vet inte om herr Mattsson i Lane-Herrestad missuppfattar mig medvetet eller omedvetet. Jag hävdar fortfarande den bestämda uppfattningen att Bibeln icke är föremål för läsning på samma sätt hos det svenska folket som skedde för generationer sedan. Det är ett faktum; man kan beklaga det eller inte. Det finns inget almanacksmonopol, det är alldeles riktigt. Vem som helst kan ge ut en almanacka, vem som helst har frihet att skriva in vilka flaggdagar han vill i almanackan. Han kan också skriva dit namnsdagar. Det är så det i verkligheten ligger till, och det är detta som står i motsats till den gamla stilen, när svenska folket faktiskt trodde på sanningsenligheten i almanackan, eftersom den var officiellt erkänd. Nu kan det hända nästan vad som helst. Det kan inträffa att vi får nya namnsdagar i den svenska almanackan. Tjabo och Tosse är ju populära namn i dag, och vördnaden för kungligheter kan ta sig uttryck exempelvis i att Nikolaus utbyts mot namnet Tjabo och Napoleon ersätts med Tosse. Både Tjabo och Tosse är numera mer eller mindre kungliga namn, och därtill är dessa namn helt i linje med den moderna tiden. Det kan däremot inte sägas om en del namn som fortfarande finns med i den svenska almanackan — Bartolomeus, Tiburtius, Ambrosius, Napoleon, Nikolaus och Nikodemus, för att nu endast nämna några av de namn som finns upptagna som kvarlevor i den svenska almanackan, reliknamn om jag så får uttrycka det. Vissa av de allmänna flaggdagarna som står fastslagna i almanackan är också stilenliga tillsammans med de namnsdagsnamn som vi fortfarande har kvar. Att exempelvis Moa som namnsdagsnamn, som en hyllning till arbetarförfattarinnan Moa Martinson, skulle komma med i almanackan tror jag knappast kan bli fallet. Men Moa skulle kunna ersätta Filippa eller Eufemia. Att människor som burit dessa namn gjort några bestående insatser för det svenska folket känner i varje fall inte jag till. Men som vi har det nu är det full frihet och fritt fram för vem som helst att göra en almanack — ändra namnsdagar och flaggdagar hur som helst. Om regeringen anser att man bör ha det på det sättet och riksdagen godkänner detta, så är det ingenting att göra åt det. Vi har inte ställt frågan om allmänna flaggdagar för annat än två fall. Bort med Gustav II Adolf ur den svenska almanackan! Hans insatser är inte värda att nämnas i sammanhanget. Däremot skall den kamp som har förts för allmän rösträtt högtidlighållas den 26 januari. Men det vill inte herr Mattsson i Lane-Herrestad vara med om, därför att det är fråga om att hylla en kamp där arbetarrörelsen stod främst.
Herr talman! Visst kan man få lov att ge ut almanacka. Men om man låter där införa t.ex. att man skall flagga på någon av de här dagarna som herr Lorentzon nämner och som ju inte har förankring på något sätt, tror jag absolut att människorna skulle avstå från att flagga på dessa dagar. Skulle man börja flagga på ungefär vilka dagar som helst och samtidigt ge sig in på stora hyllningar för något som inte är förankrat någonstans, då skulle det säkerligen också snart bli bestämmelser om att det skall vara ordning och reda i flaggandet. Man kan inte ha hur många allmänna flaggdagar som helst. Svenska flaggan är ju symbolen för vårt land, och den får man inte använda så att man flaggar hur man vill. Det finns vissa regler för hur flaggning skall tillgå. Man bör ha respekt för vår svenska flagga och inte skriva in i almanackan att vilken dag som helst är allmän flaggdag. Så kommer det inte att bli — så tanklösa är inte de svenska medborgarna.

Herr talman! Det må vara en ödets ironi att den föregående talaren heter Gustav. Han kanske kunde hitta ett annat namn, eftersom namnet Gustav II Adolf är så anstötligt. När jag begärde ordet, herr talman, så var det ur en synpunkt mot min uppfattning. Jag vill nämligen inte tala i onödan här i kammaren, och jag ansåg att det skulle räcka med en talare från utskottet. Jag har visserligen i utskottet med övertygelse själv yrkat avslag på den här motionen. Men det språk och det ordval som herr Lorentzon använde här i talarstolen gjorde mig djupt beklämd. Jag förstår att herr Lorentzon är gripen av en övertygelse och en äkta känsla, och det respekterar jag. Men den ensidighet och den förvrängning som han trots allt gjorde sig skyldig till har egentligen inte sin plats i riksdagens talarstol. Med fasa tänker jag på vad som kan ske på läroboksförfattandets område, om personer med de ideologier som herr Lorentzon tycks företräda skall få skriva läroböckerna för våra barn. När det gäller detta med Bibeln kan jag väl instämma i en del av vad herr Mattsson i Lane-Herrestad sade, även om jag inte uppfattade Nr 120 herr Lorentzon som kritiker av Bibeln i och för sig. Men jag menar att Onsdagen den Bibeln och postillan, som hade sin stora tid förr i världen, är lästa också 13 november 1974 i dag, även om de inte har samma format och samma tryckår och samma I utseende. Allmänna flaggda Jag har under många år läst bouppteckningar och sett vad som fanns gar i svenska hem av läsning. Just Bibeln som sådan var för dyr, men det fanns ju böcker som handlade om Bibeln, och de har säkerligen haft stor betydelse och har det även i dag. Almanackan hade nog också den betydelse som herr Lorentzon antydde. Men inte menar väl herr Lorentzon att almanackan i dag är något som folk tror på och att den ger uttryck åt någon sanningsenlighet som man tror på? Det var ju så herr Lorentzon uttryckte sig. Almanackan är väl en trevlig och bra och nödvändig bok i och för sig, men jag tror att de flesta tänker mycket litet på namnen som står där. Någon nimbus har väl almanackan knappast haft, och den har det inte heller i dag. Dessutom har ju herr Mattsson i Lane-Herrestad påpekat att flaggdagarna inte är befallda. Och för övrigt kan väl herr Lorentzon flagga på andra dagar och gärna också den 26 januari — det är ingenting som hindrar honom från detta. För min del upplever jag också Svenska Flaggans dag som en dag som även hyllar svensk utveckling fram till exempelvis rösträttsreformen. Men när det sedan gäller historien, så får man det intrycket att sanningen finns endast på ett håll. Det kan väl erkännas att en gammal historieskrivning för ensidigt låg på det håll där kungarna förhärligats. Jag har emellertid också läst Vilhelm Moberg, bl.a. mycket noga den del av hans framställning som handlar om tiden från Dacke fram till Gustav Vasa. Han kan säga förskräckliga saker och även enligt min mening sanna saker om dem som haft makten. Men han kan också erkänna de bättre sidorna av samma personer — han målar inte bara i svart och vitt. Det som herr Lorentzon nu citerade har jag inte lagt märke till. Det är möjligt att det är riktigt, och det finns olika värderingar av Gustav II Adolf. Av en händelse läser jag just dessa veckor Nils Ahnlunds arbeten, och jag hade på mitt rum en bok som jag läste utan att ha en tanke på flaggdagarna. Det var Nils Ahnlunds De sista Vasarna, där Nils Ahnlund talar om att man t.o.m. kallade Gustav II Adolf för den unge ulven, och det var inte smicker i det. Det fanns alltså även på den tiden röster som var kritiska mot Gustav I Adolf. Men Nils Ahnlund påpekar liksom många andra att det goda med Gustav II Adolf var att han steg för steg gjorde ände på splittringen inom ett folk som nyss hade genomgått så stora själskriser. Han enade Sverige på ett sätt som trots allt var lyckligt. Det är sant att det förekom många grymheter, och jag ser inte på Gustav II Adolfs krig på samma sätt som kanske historieskrivare gjort 109 förut. Men jag menar att det är orättfärdigt att tala om en människa på det sätt som herr Lorentzon här gjort. Jag tror också att om Vilhelm Moberg hade levat skulle han ha rest invändningar — han har inte bara skrivit negativa saker om Gustav II Adolf. Och jag måste fråga herr Lorentzon: Om inte Gustav II Adolf, Karl IX:s son, efter sin fars död redan vid riksdagen 1611 av ständerna valts till konung och om inte Karl IX, som kallas revolutionär, hade blivit svensk härskare i stället för Sigismund, vem skulle då ha härskat här? Tror herr Lorentzon att den svenska historieutvecklingen skulle ha blivit gynnsammare och bättre för folket, för gemene man, då? Det skall man tänka igenom innan man börjar tala om mördare och grymhet osv. Vi kan ju jämföra Sveriges historia t.ex. på 1600-talet med andra europeiska staters historia. Det har jag gjort, och jag kommer till den uppfattningen att det var att föredra att vara bonde eller arbetare i Sverige - som mina och Gustav Lorentzons fäder väl har varit — framför att vara bonde eller arbetare i exempelvis Polen, Nederländerna eller Tyskland. Feodalväsendet fanns inte här, och den del av landet som jag kommer från hade knappast heller någon adel, några stormän och några fursteborgar. Det fanns många orättvisor och mycket förtryck, men det finns det än i dag, herr Lorentzon — inte på samma sätt men på andra sätt. När man läser de svenska böndernas, allmogens, historia känner man trots allt en djup tacksamhet över att det var Gustav II Adolf som blev konung. Jag vill inte tala ofördelaktigt om Sigismund, för jag kan för litet om honom. Jag minns att jag fängslades av namnet Katarina Jagellonica och mycket annat trevligt från den tiden då jag läste historia. Men jag betvivlar att en utveckling, där Sverige och Polen varit under samma krona och där kanske den polska makten tagit över, skulle ha varit lyckligare för vårt land än den utveckling som skedde under Gustav II Adolf. Vad sedan gäller de 24 kyrksocknarna i Skåne, som då hörde till Danmark, tror jag visst att grymheter förekom där i samband med Kalmarkriget. Men jag kan försäkra herr Lorentzon att det överallt i världen vid den tiden förekom liknande och förmodligen ännu värre händelser. Därmed rättfärdigar jag inte vad som skedde i de socknarna - om det nu är sant vad som här citerades. I detta sammanhang tänker jag på hur det var när jag som ung studerande befann mig här i Stockholm och gamle borgmästare Lindhagen hade ordnat en bjudning där han samlade människor från Balticum. Vid den tillställningen hamnade jag mittemot en kvinna från Balticum, vars son hade blivit levande begravd. Så nog har det begåtts grymheter också i nyare tid, herr Lorentzon! Vad så historieskrivningen angår har jag läst Nils Ahnlunds böcker, bl.a. boken De sista Vasarna, och jag har kommit fram till att författaren där har strävat efter objektivitet. Det tror jag att också många andra författare än Vilhelm Moberg — som jag beundrar mycket — har gjort. Slutligen vill jag ställa den frågan om den utveckling som skett i Sverige och som ledde till vad som hände den 26 januari 1921 skulle ha blivit sådan som den blev, om inte Gustav II Adolf tidigare hade varit kung. Vi skall akta oss för att skriva om historien i efterhand. Det kan hända att vi inte hade fått allmän rösträtt den dag och det år som vi nu fick, om någon annan hade tagit makten 1611. Jag tycker det är mycket vårdslöst att stiga upp här och läsa historia så som herr Lorentzon gjort här i dag.

Herr talman! Herr Nilssons i Agnäs inlägg i denna debatt kanske inte hade så mycket med vår motion att göra, men det var ändå intressant att lyssna på honom. Herr Nilsson brukar ju begagna tillfället att från denna talarstol deklarera sitt hjärtas mening, och det respekterar jag honom för, även om vi går fram efter diametralt motsatta linjer. Jag ser frågan om flaggdagarna som en politisk fråga. De har använts politiskt i den svenska almanackan. Det är därför som vi motionärer har föreslagit att Gustav II Adolfs dödsdag skall tas bort som flaggdag och att vi i stället skall fira den dag då den allmänna rösträtten genomfördes i vårt land. Vi har föreslagit det därför att det har stått decenniers kamp för den allmänna rösträtten och därför att det är arbetarrörelsen som genom denna sin kamp har tvingat fram allmän rösträtt. Det vill man emellertid nu inte vara med om, utan man vill i stället fira valdagen. Men då skulle den politiska effekten inte bli lika stor som om dagen för den allmänna rösträttens genomförande i vårt land blev allmän flaggdag. Där bryts alltså meningarna. Vi har olika uppfattningar, en borgerlig och en socialistisk. Sedan har det också sagts att herr Lorentzon väl kan flagga på andra dagar. Nej, det kan jag inte göra, eftersom jag bor i ett flerfamiljshus och inte själv bestämmer flaggningen. Vidare är det så att dessa flaggdagar ju inte bara är införda i almanackan, utan efter vad jag hört talar man i radion jämt och ständigt om att i dag hissas flaggan då och då och halas då och då. Detta går givetvis in i människors medvetande, och om det dessutom står nämnt om allmänna flaggdagar i almanackan hyser man givetvis ett alldeles speciellt intresse för de dagarna. Herr Nilsson i Agnäs menade också att vad jag här sagt —- och det gäller även om vår motion — skulle man inte få säga från denna talarstol och inte få motionera om här i riksdagen, eftersom det här handlar om heliga ting. Ja, så har det alltid varit för svensk arbetarrörelse, när det kämpats för människovärdet. Då har man alltid angripit sådant som med borgarnas sätt att se har varit heliga ting. Då har det varit parias som talat. Men denna kamp kommer att fortsätta undan för undan. Herr Nilsson i Agnäs säger att om Vilhelm Moberg hade levat så skulle han möjligen — det sades inte rent ut men jag fick den uppfattningen ha kunnat ändra uppfattning och inte varit så hård. Men Vilhelm Mo berg skulle ju ändå inte ha kunnat våldföra sig på det autentiska material som finns bevarat i svenska riksarkivet och som har dolts för svenska folket under alla dessa år. Vad man framför allt skall hålla Vilhelm Moberg räkning för är ju att han har plockat fram material som andra har gömt undan. Jag tror aldrig att Vilhelm Moberg skulle vara så oärlig att han skulle ta tillbaka vad han själv sett, bevittnat och skrivit om. Även om Vilhelm Moberg är död går det inte an att lasta honom för vad som helst. Visst, herr Nilsson i Agnäs, förekom det krig och grymheter även på andra ställen under den tiden. Jag har talat med historieforskare som menar att Gustav II Adolf inte var så mycket värre än feodalherrarna på andra håll i Europa. Det kan jag inte uttala mig om, men jag skulle tro att tidsandan var sådan: Allmogen var mer eller mindre slavar och det var adelsmännen som styrde. Men i Sverige flaggar man för förtryckaren och mördaren Gustav II Adolf. Det är där skillnaden ligger. Det är detta vi har vänt oss emot, och om detta handlar motionen och debatten i dag. Här har talats om allmogen, bondebefolkningens insatser under år som har gått. Det påminner mig om att det i år är 60 år sedan bondetåget från olika delar av landet marscherade mot Stockholm. Det var 1914, en för vårt land mycket allvarlig tid. Vi hade också då en kung, tyskorienterad, som gärna såg att Sverige lierade sig med tyskarna i kriget. De gamle kan berätta hur maten försvann ur det här landet till den ena krigförande parten, och hur den svenska allmogen fick svälta. Då mönstrade den tidens reaktion — i spetsen hade man också den gången en kung — 30 000 bönder från olika delar av landet till Stockholm. Jag skulle tro att det var den mest välregisserade och största utomparlamentariska aktion som någon gång genomförts i detta land. Visst kan högern och övriga reaktionärer genomföra väl iscensatta utomparlamentariska aktioner! Det visade bondetåget 1914. Och reaktionärerna uppnådde också sitt syfte. Den liberala regeringen med Karl Staaff i spetsen avsattes och kungen tillsatte en annan statsminister och en annan regering. Det var då det. Den statsministern som tillsattes kom i folkmun att kallas för Hungerskjöld. Jag tror inte att han har hedrats med någon staty. Detta land och denna riksdag må hållas räkning för att vi i riksdagshusets foajé har en byst av Karl Staaff men inte av Hungerskjöld. Jag tror att vi skall erinra oss detta när man i detta sammanhang börjar tala om den svenska bondebefolkningen. Den lät sig den gången luras av människor med reaktionärt nit och en kung som vid det tillfället kunde ha varit livsfarlig för det svenska folket. Jag skulle kunna exemplifiera med andra kungar, men jag kanske inte skall ta upp tiden med att gå in på det nu. Men låt oss ta Gustav III och hans överfallskrig och provokation mot grannen i öster, ryssarna på sin tid! Han klädde vid det tillfället ut de svenska soldaterna i ryska uniformer. Det var några hundra år innan Hitler använde samma metod när han överföll Polen. Det var ett snuskigt krig. Tiotusentals svenska bondsöner stupade i Finland. — Skall vi ta fler kungar? Vi kanske kan Nr 120 återkomma. Vi skulle kunna ta dem kung för kung för kung! —- Men Onsdagen den

Herr talman! När man hörde herr Lorentzons senaste inlägg fick man = gar en känsla av att han önskar få vara domare för dessa människor på den yttersta dagen och kunna kalla dem tillbaka till livet för att hålla rättegång med dem. Enligt den Heliga skrift, som han talade om i början, är ju alla människor syndare. Jag tror därför det är bäst att vi överlåter den slutliga bedömningen till någon som har den fulla kännedomen. Herr Lorentzon frågade vad det jag sade har att göra med motionen. Jag kan då fråga vad det som herr Lorentzon sade här i sitt långa tal har att göra med flaggdagar i och för sig. Det var fråga om att vi skulle fira den svenska rösträttens införande, och vi kan ju ta bort en och annan flaggdag, men hans historieskrivning fann jag helt onödig i det sammanhanget. Sedan kom herr Lorentzon med insinuationer om att mitt inlägg skulle gå ut på att jag ansåg att det här rörde sig om heliga ting och att den som hade en annan uppfattning tillhörde parian — orden är alltså herr Lorentzons. Det vare mig fjärran att på något sätt se det så! Jag betraktar inte någonting mänskligt som i och för sig heliga ting, men jag anser att sanningen är ett heligt ting, och sanningen finns inte bara på en sida, framför allt inte bara på den sida som herr Lorentzon just nu företräder. När jag talade om Vilhelm Moberg menade jag inte att han, om han hade levat, skulle ta tillbaka vad han skrivit på grundval av dokument som han funnit i riksarkivet, men jag menade att han alltid hade två sidor. Vilhelm Moberg kunde bli oerhört stark när han betonade en sak, men jag är alldeles övertygad om att i fall han hade stått här skulle han ha sagt att han kände till också andra sidor av Gustav II Adolfs historia än denna sida, som tillhörde ett ungdomsskede av hans liv. —- Det var detta om detta. När det talas om att man i dag flaggar för förtryckare och mördare vill jag säga att jag protesterar däremot. Om jag hissar flaggan vid min sommarstuga — det enda ställe där jag har en flaggstång — på Gustav Adolfsdagen, gör jag det inte för förtryckare och mördare, utan jag gör det fullt medveten om att Gustav II Adolf hade många svagheter och att det måhända också är sant att han hade farit grymt fram. Jag gör det emellertid också med tanke på alla dem av mina fäder som under den tiden stred och led — de flesta gånger kanske mot sin vilja - men som säkert också upplevde det så, att kriget — trots allt vad herr Lorentzon och andra säger om att kriget bara varit erövringskrig — ändå värnade om den svenska tron. Det skulle ha blivit mindre av biblar och postillor i hemmen och mindre med kunskap i läsning om Guds ord, om det hade varit en katolsk regim som hade tagit över — det är i alla fall min övertygelse. Därmed rättfärdigar jag dock inte de ogärningar som har 113 förövats under denna tid. Sedan måste man ju fråga — jag vill sluta mitt anförande med det som herr Lorentzon började sitt med — vad år 1914 och bondetåget har att göra med den här debatten.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har nu vid flera tillfällen talat om hur förhållandena skulle ha kunnat bli, om Gustav II Adolf inte hade funnits och kämpat för den rena och sanna tron, för protestantismen, och Sverige hade blivit ett katolskt land i stället. Detta kan man egentligen inte diskutera. Däremot skulle jag vilja ta upp en annan fråga i samband därmed, eftersom herr Nilsson i Agnäs visserligen inte bekänner sig till den svenska statskyrkan men ju ändå har mycket gemensamt med den. Det finns inget monopol i fråga om almanackan. Vem som helst kan skriva den, man kan ha vilka namnsdagar som helst. Hur det svenska folket kan påverkas av den svenska almanackan och av vad som står skrivet i den vill jag påvisa genom att knyta an till Alla Helgons dag. Det är en katolsk högtidsdag. Enligt katolsk lag och sedvänja skall då de avlidnas gravar smyckas. För några år sedan var det ingen sedvänja i Sverige, men i dag är så fallet. Bakvägen har katolicismen på det sättet gjort intrång i det protestantiska Sverige.

Tillåt mig, fru talman, att ta ytterligare ett exempel. I tidningar av olika kulörer, veckotidningar såväl som dagstidningar, talas det om att svenska folket måste banta. Vi lever alltför gott i det här landet. En rad sjukdomar blir följden — gallsjukdomar, hjärtsjukdomar etc. För samhället betyder det stora kostnader för sjukvården, bruttonationalprodukten sjunker på grund av bortovaro från arbetet vid sjukdom. Och för många människor betyder det en för tidig död. Kort sagt, det svenska folket äter för mycket. Men hur skulle det vara om någon kom på idén att vi skulle ordna fastedagar — eller bantningsdagar — i det här landet precis som den katolska kyrkan har gjort? Det skulle betyda rätt mycket. I dag bantar de som inte skall banta, och de som skall banta tycker att mat är gott. Här menar jag att kyrkan bör ha ögonen öppna. Även i det fallet kan katolicismen komma in bakvägen med fastedagar. Det kanske herr Åberg i Västkustfiskarnas centralförbund skulle hälsa med tillfredsställelse, för de svenska västkustfiskarna skulle då få sälja mer fisk.

Nr 120 Fru talman! Debatten är förvirrad i det här läget. Onsdagen den Jag håller med herr Lorentzon om att man givetvis inte kan säga hur 13 hovember 1974 utvecklingen hade blivit om någon annan man hade trätt till då eller I då. Mitt inlägg motiverades emellertid av att jag upplevde herr Lorentzons — Allmänna flaggdainlägg så att han hade en enbart negativ syn på Gustav II Adolf — det — gar var till skada för folket och till men för världshistorien att han trädde till. Jag menar att man kan se även positiva följder av hans tillträde. Jag vet inte vad som hade hänt om någon annan hade kommit till makten. Det kan mycket väl hända att Sverige i alla fall hade varit protestantiskt. Jag kan inte skriva historia nu efteråt, men det tycker jag att herr Lorentzon direkt eller indirekt gör. Och så detta med Alla Helgons dag. Jag tycker inte att det på något sätt har med saken att göra. Helgonen har kyrkan i alla tider haft med i bilden, även om vi inte har firat dem på samma sätt som den katolska kyrkan har gjort. Råden till det lutherska prästerskapet och till kyrkans folk i övrigt är kanske välmenta men onödiga. Jag bekänner mig inte till statskyrkan, även om jag är medlem i den, men jag bekänner mig till Kristus — däri har herr Lorentzon rätt. Vad herr Lorentzon pratade om fastedagar etc. tycker jag inte hör hit. Jag har inte påstått att man nu kan säga att historien skulle ha blivit så eller så om inte Gustav II Adolf hade varit, men jag påstår att det är möjligt att den hade sett värre ut än den gör om han aldrig fått träda till.

Fru talman! Jag kunde inte fortsätta som jag ville i mitt tidigare debattinlägg, tiden lade hinder i vägen. Men när jag talar om fastedagar är det allvarligt menat. Sådana kan komma in bakvägen i Sverige. Här bör det svenska prästerskapet ha ögonen öppna, för Gustav II Adolf kämpade ändå för ”den rena och sanna tron”. Det var ju så det gick till? Visserligen skulle vissa skikt av svenska folket anse det vara bra med fastedagar, man får ju inte äta fläsk och kött då. Fisken kunde få stor efterfrågan, stiga i pris och ge en hel rad människor jobb. Man måste ändå uppmärksamma den fara som föreligger. Vi har, herr Nilsson i Agnäs, i anslutning till den här motionen fått många brev och jag måste bekänna att det faktiskt är från folk som är motståndare till att fira den allmänna rösträttens införande i vårt land som allmän flaggdag och ta bort Gustav II Adolfsdagen. Jag vill inte påstå att detta är organiserat från visst håll. Jag fick en broschyr i min hand, skriven av kontraktsprosten L. M. Engström och utgiven 1932 då faran för Hitlers överfall och ett nytt krig var stor. Denne kontraktsprost ställer sig helt på de reaktionäras sida och använder Gustav Adolf som en metod att få svenska folket med i kampen. Det finns också andra saker som gör att kungahuset populariseras. 115 På alla våra sedlar finns en kungabild, Gustav II Adolf på en och Gustav III på en annan. Nog är det underligt att man i ett land som vårt, efter så lång tid av socialdemokratiskt regerande, inte fått någon annan bild på sedlarna. Varför skulle inte svenska folket vara representerat där i stället? Jag tänker närmast på Norrland med dess vackra skogar och en bild på en skogsarbetare, som faktiskt har skapat de värden, de miljarder i valutainkomster, som svenska folkhushållet får. Men vi har Gustav II Adolf och Gustav III. De har inte skapat några värden i det här landet, vilket skogsarbetarna gjort, bl.a. i Norrland, och därför skulle deras bild kunna finnas på en sedel. Jag återkommer med en motion till våren.

Fru talman! Många tycker kanske att frågan om flaggdagarna är en liten fråga. Men i verkligheten är den en politisk och ideologisk fråga. Det är en fråga om huruvida man med officiellt högtidlighållande med flaggning och annat firande skall utbreda bestämda ideologiska föreställningar bland gemene man. Gustav Adolfsdagen är en av de dagar som det etablerade Sverige har använt i indoktrineringsarbetet. Det är inte bara i detta indoktrineringsarbete man använt sig av Gustav II Adolf och de historiska händelser som är förknippade med honom. Man har också utbrett en reaktionär och folkfientlig historiesyn inom ramen för det officiella läroboksväsendet, just med utgångspunkt från denna officiella Gustav Adolfsbild. Denna Gustav Adolfsbild — som tydligen lever och verkar i folks sinnen att döma av herr Nilssons i Agnäs senaste anförande — är inte någon historiskt sannbild, den är tvärtom ett hån mot en ärlig och uppriktig historievetenskap. Den är en bild som den moderna historievetenskapen är i full färd att avslöja, som man gjort med så många andra myter och vanföreställningar. För ursprungligen har den skapats av de politiskt reaktionära under slutet av 1800-talet — under nationalromantiken — för att få en ideologisk linje mot den framväxande arbetarrörelsen.

Därför är det en ideologisk fråga, när herr Lorentzon här tar upp att man inte skall, i det moderna Sverige, fira en bondeplågare, krigspolitiker och cynisk maktmänniska, som står för det som det moderna, progressiva Sverige och arbetarrörelsen i detta land sedan länge har bekämpat. Det är från historisk vetenskaplig synpunkt lika typiskt som beklagligt, när herr Nilsson åberopar Nils Ahnlund, som har fällt det omdömet om Gustav II Adolf att han, som tryckte ner bondeupproren, vilka var så Nr 120 många under hans regim, var den store nationelle ledaren som enade Onsdagen den ett splittrat folk. 13 november 1974 Professor Ahnlund hade väl knappast någon vetenskaplig inställning = i det fallet. Han var nämligen välkänd för att ha en mycket stor svaghet Nya former för för stora ledargestalter, i synnerhet sådana som gjorde anspråk på att personligt ansvars ena nationen. Han hade en särskilt stor svaghet för den ledargestalt som tagande och ideellt

Fru talman! Huvudsynpunkten i det avsnitt av folkpartiets motion nr 13, som behandlas i kulturutskottets betänkande nr 19, är inte att de ideella organisationerna och de kristna samfunden behöver ökat ekonomiskt stöd. Det behöver de visserligen, och vi har från folkpartiets sida lagt fram förslag som, om de genomförs, väsentligt skulle underlätta dessa organisationers arbete. Utskottets skrivning ger också vid handen att det i stort sett råder enighet när det gäller grundsynen på denna fråga. Men detta är inte huvudsynpunkten i vår motion. Den är i stället att det skulle vara till gagn för vårt samhälle i stort, om statsmakterna tog upp frågan om idealitetens roll i samhället från andra utgångspunkter. Man borde söka svar på frågan hur man bäst kan främja den personliga trygghet och den sociala hemkänsla i samhället som inte enbart eller främst beror av ekonomiska faktorer eller kan åstadkommas genom insatser som är resultat av politiska beslut. Vi har i motionen sagt oss vara övertygade om att en målmedveten inriktning på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan statsmakterna, de ideella organisationerna och de kristna samfunden är värd att pröva. Den närmast till hands liggande möjligheten för statsmakterna att stimulera ideellt engagemang och personligt ansvarstagande har traditionellt ansetts vara att satsa större ekonomiska resurser på den verksamhet som nu bedrivs av dessa organisationer. En rad beslut av den innebörden har också fattats under de senare åren. Det finns även intressanta exempel på att statliga och kommunala myndigheter börjat tänka i nya banor. På flera håll i landet har kommunerna anförtrott driften av kommunala ungdomsgårdar åt någon kristen församling eller någon annan ideell organisation. De uppmärksammade insatser på alkoholistvårdens område som här i Stockholm utförs av Lewi Pethrus” Stiftelse för filantropisk verksamhet har kunnat få en större omfattning än som annars varit möjlig genom det stöd som givits av bl.a. Stockholms kommun. Däremot har man aldrig på allvar ställt frågan hur de ideella krafterna Nr 120 i vårt samhälle: på ett radikalt nytt sätt skulle kunna engageras i uppgiften Onsdagen den att medverka till lösningen av de anpassningssvårigheter hos många med 13 november 1974 borgare som framstår som ett allt större problem för de socialvårdande myndigheterna. Vi har mig veterligt aldrig i riksdagen diskuterat hur - Nya former för frivilliga krafter skulle kunna stimuleras till sådana väsentligt ökade in — personligt ansvarssatser i den förebyggande ungdomsvården att en stor del av de nu exitagande och ideellt sterande ungdomsproblemen skulle kunna bemästras. Framför allt har engagemang vi inte gjort något för att klarlägga vilka sociala och ekonomiska konsekvenser det skulle kunna medföra för samhället i stort, om väsentligt större summor än för närvarande satsades på att åstadkomma och främja gemenskapsformer där personligt ansvarstagande och medmänsklig värme utgör ett dominerande inslag. Vi är väl medvetna om att idealiteten aldrig kan lagstiftas fram. Det personliga engagemanget är aldrig ett resultat av tillgången på ekonomiska resurser.

Det har funnits tider — och de ligger inte så värst långt tillbaka — då man från statsmakternas sida såg med misstänksamhet på frivilliga insatser i t.ex. ungdomsvård och socialvård. Det är angeläget att notera de förändringar i det stycket som undan för undan skett under senare år och som jag redan givit exempel på. Men ännu har inte den tanken slagit igenom att det ur samhällets egen synpunkt skulle kunna vara väl motiverat att i radikalt ökad omfattning söka samarbete med de frivilliga folkrörelserna och med de kristna samfunden på detta område. Det är klart att de ideella organisationerna utformat sin verksamhet under de förutsättningar som skapats genom statsmakternas beslut. Även om det är lätt att peka på nya intressanta initiativ under senare år, är det ostridigt att nytänkandet och nyorienteringen hämmats av de ramar inom vilka organisationerna haft och alltjämt har att arbeta. Det är i detta perspektiv som vi i folkpartiet menar att det inte är tillräckligt att genom en generösare anslagspolitik förbättra organisationernas arbetsvillkor. En anpassning av verksamheten till nya förutsättningar och till de nya behov som gör sig gällande upplevs inom många ideella organisationer som mycket angelägen.

119 Det har sin stora betydelse att man från statsmakternas sida i högtidliga sammanhang uttrycker sin uppskattning av de frivilliga insatser som görs. Det är också betydelsefullt att de mest hämmande ekonomiska bekymren för dessa rörelser lättas genom att ekonomiska resurser i ökad utsträckning ställs till förfogande. Men till detta behövs att statsmakterna också är beredda att aktivt medverka till ett väsentligt ökat engagemang från dessa rörelsers sida när det gäller att lösa problem i vårt samhälle som man varken kan lösa med uppskattande ord eller med endast ekonomiska bidrag. Det är till detta som vår motion syftar, och jag yrkar, fru talman, bifall till den reservation som är fogad till kulturutskottets betänkande nr 19.

Fru talman! Den motion som ligger till grund för reservationen —- motionen 13 år 1974 — väcktes under den allmänna motionstiden, och som bekant har det hänt en del sedan dess. Utskottet erinrar om det i sitt föreliggande betänkande och omnämner betänkandet nr 15 år 1974, där utskottet framhöll vikten av att organisationerna i det fortsatta reformarbetet ges goda möjligheter att verka på kulturpolitikens område. Riksdagen har ju också anslutit sig till dessa synpunkter. Det är riktigt som fru Frenkel här säger att det finns människor med anpassningsproblem och psykiska besvär. Det var inte minst med tanke på dem som riksdagen beslutade att lämna ökade anslag till folkrörelseaktivitet och till stimulans av skapande verksamhet. Det ökade anslaget till studieförbunden beräknas ge bättre möjligheter till kontakt människorna emellan. Stimulansen till en egen skapande verksamhet räknar vi också med skall främja mänsklig gemenskap. Alla passar inte för studiecirklar, och därför har riksdagen ökat anslagen till program inom föreningslivet. Vi har också beslutat att lämna anslag till experiment och utvecklingsarbete inom amatörverksamheten samt att ge ett förstärkt stöd till fria grupper. När det gäller personligt ansvarstagande är detta till stor del en uppfostringssak. Givetvis kan påverkan ske genom umgänge i kamratkretsar och genom arbete i föreningar, studiecirklar och fria grupper. Det är väldigt många som har fostrats till ett personligt ansvarstagande just genom att vara med i sådana kamratkretsar som jag här nämnt. Att i dessa kretsar en god ledning spelar en mycket stor roll är alldeles klart. En god ledning kan starkt medverka till att det blir ett gott kamratskap. Försöksverksamhet i nya former bedrivs, såvitt jag vet, i alla organisationer. Jag har den meningen att det i allmänhet är bäst om olika organisationer får utgå ifrån sin ideella syn och sina värderingar när de bedriver sin försöksverksamhet. Det är inte främmande för ideella organisationer, föreningar och kristna samfund att ta upp frågan om hur man skall få med fler människor i verksamheten och då även människor som saknar mänsklig gemenskap och social hemkänsla. Det sker också Nr 120 i betydande omfattning - därmed inte sagt att det inte skulle finnas Onsdagen den ännu mer att göra. Fru Frenkel har rätt i — det har jag också sagt — 13 november 1974 att det finns många människor som verkligen behöver få komma med i kamratkretsar och uppleva både social hemkänsla och ett gott kam Nya former för ratskap. personligt ansvars Nu säger emellertid reservanten — och det är riktigt — att de olika tagande och ideellt organisationerna inte får dirigeras. Utskottet anför också att det är utomengagemang ordentligt värdefullt att folkrörelserna själva formar sin verksamhet utifrån sina egna utgångspunkter och utan styrning från statsmakternas sida. Vi är alltså överens om att verksamheten inte skall styras. Med tanke på vad utskottet framhållit och vad riksdagen tidigare i år har beslutat beträffande stimulansåtgärder till folkrörelseaktivitet, föreningsverksamhet och till fria grupper anser jag att vi nu får låta folkrörelserna och föreningslivet samt de kristna samfunden ta vara på de möjligheter som finns. Genom riksdagsbeslutet i våras, alltså efter det att motionen var väckt, har man nu chans att ytterligare aktivera sig för att engagera människorna. Möjligheter finns också att förnya och utveckla verksamheten så att den innehåller inslag av mänsklig värme. Det behövs också sådan verksamhet. Det bedrivs en försöksverksamhet inom bl.a. folkrörelserna och de kristna samfunden. De resultat som uppnås brukar meddelas på olika sätt. I tidningar skrivs exempelvis att försöken varit lyckade. Man skulle också önska att etermedia mera ville ägna sig åt att berätta om framgångsrika försök som har gjorts för att få med människor i en berikande verksamhet. Det kan nämligen stimulera andra föreningar eller samfund till olika insatser. När motionärerna säger att de tror att det bästa sättet för statsmakterna är att uttrycka sitt förtroende för de ideella organisationerna och de kristna samfunden och ge dem ekonomiska resurser så tycker jag att de har rätt. Men genom riksdagsbeslutet i våras i anslutning till kulturutskottets betänkande nr 15, då det ställdes betydande ekonomiska resurser till förfogande för en omfattande försöksverksamhet, är väl ändå taget ett bra steg på vägen. Det är möjligt att det behövs mer pengar, men det är en fråga som vi får ta upp i ett annat sammanhang. Efter det att motionen skrevs har det hänt en hel del i motionens anda. Vi har också framhållit att vi till viss del delar motionärernas uppfattning i den här frågan. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad och jag är till stora delar ense i den här frågan. Stor enighet rådde också mellan oss när vi skrev utskottsbetänkande nr 15 med anledning av kulturpropositionen. Men den här aktuella motionen går liksom en liten bit längre. Herr Mattsson talade om försöksverksamheten inom de olika organisationerna, och det 121 är riktigt att sådan pågår. Men i motionen hemställer vi att en arbetsgrupp tillsättes för att samordna aktiviteterna mellan statsmakterna och de olika organisationerna, ideella och andra. Arbetsgruppen bör få till uppgift att dra upp gemensamma riktlinjer för denna försöksverksamhet. Vad har nu hänt sedan vi senast diskuterade denna fråga i kulturutskottet? Jo, SIA-utredningen har exempelvis lagt fram sitt förslag. Vad föreslår man där? Man föreslår att de ideella organisationerna, de politiska organisationerna och de religiösa organisationerna skall gå in i den fria aktiviteten i skolan. Då måste ju där bli en samordning. Annars kan jag inte förstå hur det skall gå till. Och om man accepterar en samordning där kan man väl också acceptera och se att det skulle vara något bra i en samordning på ett högre plan. Vi vill ju att det skall bli en utvärdering av denna försöksverksamhet. Herr Mattsson i Lane-Herrestad säger att naturligtvis skall varje organisation pröva formerna för sin verksamhet, och det får inte förekomma något åsiktsförtryck utifrån eller någon dirigering från den här gruppen. Detta är vi väl medvetna om. Jag underströk också att man inte vill ha någon dirigering. Jag tror inte heller att de ideella organisationerna själva är så rädda för att det skall bli någon sådan dirigering. Jag har framför mig en ledare i Svensk Veckotidning för den 4 oktober 1974. I den ledaren skriver man: ”Är det ett vitalt intresse hos betydande grupper av medborgare att olika religiösa övertygelser skall få livsrum och påverka samhällsgemenskapen från sina förutsättningar skall staten stödja detta intresse. Det innebär tex att kyrkornas medlemmar i sin egenskap av medborgare har som politiska rättigheter att avkräva samhället hjälp för sina aktiviteter.” Man uttrycker alltså precis samma tanke i denna ledare. Vi i folkpartiet menar att det vore värt att försöka med en sådan arbetsgrupp som vi föreslår i motionen. Det är inte av omtanke om organisationerna i och för sig som vi vill pröva denna idé, utan vi vill genom en sådan försöksverksamhet skapa större gemenskap mellan människorna och på det sättet kanske komma litet närmare det mänskligare samhälle som vi önskar skapa. Jag vidhåller alltså mitt yrkande om bifall till reservationen.
Fru talman! Fru Frenkel säger att hon och jag är eniga en lång bit på vägen. Men så är det den där försöksgruppen som fru Frankel vill ha. Ja, fru Frenkel, det är säkert många som är sysselsatta med försöksverksamhet för att hitta möjliga vägar att skapa vad fru Frenkel vill ha, nämligen större gemenskap människorna emellan.

Därmed har jag inte sagt att den ena organisationen skall avskärma Nr 120 sig från den andra. Det vore olyckligt. Kan man samarbeta —- och det Onsdagen den kan man på en del områden — skall man naturligtvis göra det. Men 13 november 1974 jag tror att det stora arbetet skall utföras genom att folkrörelserna inom sina verksamhetsområden försöker åstadkomma vad både fru Frenkel Nya former för och jag är överens om, nämligen hjälp åt människorna till större ge — personligt ansvarsmenskap. tagande och ideellt engagemang Överläggningen var härmed slutad.

Liknande motioner väckte jag år 1973 och 1974. Jag har motiverat dessa motioner med följande. Det är av särskild betydelse att samordna de fiskevårdande insatserna inom ett län eller kommunblock med sikte på att åstadkomma ett för hela länet eller blocket enhetligt fiskekort. Det är inte ovanligt att inom en och samma kommun finns en fiskeförening för varje by med varierande stadgar och avgifter. För den lokala befolkningen brukar denna splittring vålla tämligen begränsade problem, eftersom man under hand lär sig föreningarnas områden, gränser, fisketider m.m. För fiskeintresserade från andra orter, t.ex. turister, ställer det sig annorlunda. Inte sällan händer det att tillfälliga besökare utan uppsåt — märk väl utan uppsåt — överträder ett fiskeområdes gräns och därigenom gör sig skyldiga till olaglig handling, som kan medföra kännbara böter. Den nuvarande ordningen är enligt min uppfattning orationell och i många avseenden godtycklig. Den bör därför ändras genom samordning och sammanslagning av fiskevårdsföreningar och större områden. Försök bör utföras i något län eller kommunblock. Därigenom skulle man skaffa sig erfarenhet för att kunna genomföra enhetligt fiskekort. Reformerna bör dock inte genomföras på ett sätt som fråntar eventuella yrkesfiskare deras existensmöjligheter. Jag anser också att åtgärder bör vidtas för att öppna sådana fiskeområden som för ansenliga summor arrenderats ut till en begränsad grupp välsituerade fiskeintresserade. Stora fiskeområden, ägda av staten, bolag och enskilda personer, är för närvarande stängda för den breda allmänheten och som en sorts sentida privilegier förbehållna ett fåtal penningstarka personer. Inte sällan är det de bästa och fiskrikaste vattnen som på detta sätt undandragits det allmänna fritidsfisket och framför allt ortsbefolkningen. År 1971 uttalade jordbruksutskottet i sin motivering att resultatet av de nyligen genomförda lagstiftningsoch organisationsåtgärderna på fritidsfiskets område bör avvaktas ännu någon tid innan ytterligare lagstiftningsåtgärder övervägs. Detta sade man med tanke på att 1969 års riksdag fattat beslut om vissa åtgärder i syfte att främja fritidsfisket. Man lämnar bl.a. anslag för att få större fiskeområden. Och så avstyrktes motionen. Jag anser att detta var en så angelägen fråga redan då att motionen borde ha tillstyrkts. År 1972 väckte jag ingen motion i frågan utan väntade att något skulle Nr 120 ske, eftersom utskottet året tidigare hade utlovat detta. När så inte blev Onsdagen den fallet motionerade jag år 1973 i samma fråga. Då sade jordbruksutskottet 13 november 1974 ungefär detsamma som tidigare, nämligen att man ville avvakta resultatet = av 1969 års riksdagsbeslut som gick ut på att främja fritidsfisket. Men - Ökade insatser för utskottet tillade också att departementsprövning torde kunna förväntas = att främja fritidsoch leda till att en utredning i ämnet inom kort skulle komma att tillsättas. — fisket, m.m. Med detta avstyrkte man återigen min motion. Jag motionerade igen i den här frågan år 1974, eftersom jag tyckte att den var mycket viktig och angelägen. Nu hade man äntligen fått fram en utredning som redan var tillsatt och jag yrkade därför i min senaste motion — för att klarlägga vad jag ville — att motionen skulle överlämnas till utredningen. Utskottet säger nu att fiskevattenutredningen kommer att ta upp den här frågan, och med det har man ännu en gång avstyrkt min motion. Jag måste faktiskt fråga utskottets talesman: Varför detta tuvhoppande i en viktig och angelägen fråga? Nu har man ju ändå nått dit jag syftade med alla de här motionerna, nämligen till en utredning för att åstadkomma ett annat förhållande. Det enda utskottet åstadkommit är att den här frågan fördröjts ytterligare några år. Jag skall inte säga några hårda ord om utskottet; jag tycker i alla fall att jag nått mitt syfte, trots att det tagit lång tid. Men jag kommer att följa upp frågan tills jag anser att den har fått en lösning som tillfredsställer mig och mina medmotionärer. Fru talman!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
Fru talman! 1973 års fiskevattenutredning har tillsatts efter önskemål från olika håll om utökade möjligheter för fritidsfisket — det har varit framställningar från Sveriges fritidsfiskares riksförbund, det har varit motioner i riksdagen, där inte minst herr Wikner spelat en framträdande roll. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till utredningens uppdrag. För att belysa det på de punkter som motionen berör skall jag be att få läsa upp ett par meningar ur direktiven som kommer att visa att de krav som ställts i motionen är uppfyllda. Där står: ”Utgångspunkten för översynen av fiskelagstiftningen bör därför vara att ge fritidsfisket ökade möjligheter samtidigt som yrkesfisket ges tillräckliga förutsättningar att bestå som näring.

125 Jag yrkar, fru talman, bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag är glad över herr Wictorssons anförande, eftersom 13 november 1974 han säger att den här frågan faktiskt kommer att tas upp. När vi har fått det uttalandet från utskottets talesman här i talarstolen hoppas jag verkligen att det kommer att ske någonting.

Fru talman! I en motion, nr 127, har jag och några medmotionärer från centern hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om omedelbar översyn av gällande bestämmelser beträffande tillståndsgivningen för förvärv av jordbruksoch skogsfastigheter. Flera motioner har väckts i samma ämne, även från det socialdemokratiska partiet. Sedan jordförvärvslagen uppluckrats och bolagsförbudslagen upphävts har konkurrensen inom jordoch skogsbruk blivit mycket påtaglig och inger verkligen allvarlig oro för det enskilda jordoch skogsbrukets fortsatta bestånd. Det är inte bara industriföretag inom trävarubranschen som uppträder på marknaden, utan det är också enskilda kapitalstarka personer som vill placera kapital på ett värdebeständigt sätt. Detta har åstadkommit en mycket kraftig prisstegring på jordoch skogsegendomar. Priserna har stigit så kraftigt och blivit så höga att en person som ämnar etablera sig som jordoch skogsbrukare praktiskt taget inte har en chans att konkurrera med dessa trävarubolag och penningplacerande köpare. Detta i sin tur kan tillika få allvarliga konsekvenser i fråga om den fortsatta framställningen av jordbruksprodukter, vilket är speciellt högaktuellt i dessa svältens tider ute i världen. Det är nämligen oftast så att de s.k. penningplacerande köparna har litet eller ringa intresse av själva jordbruket och dess produktion. Prisstegringen är våldsam. Ett enda exempel må nämnas i detta sam manhang. Det var ett fastighetsköp som avslutades häromdagen och som jag väl känner till. Fastigheten omfattar endast 21 hektar sammanlagt —- såväl skog som jord. Husen är ganska förfallna. Men ändå betingade denna fastighet ett pris av 250 000 kronor. Det finns inga möjligheter för någon enskild person, som önskar ett tillskott av jord och skog, att köpa en sådan fastighet under lönsamma betingelser. Om denna utveckling fortsätter, blir det utomordentligt allvarliga följder. Och utvecklingen kommer säkerligen att fortsätta i accelererat tempo till dess att det blir en översyn av förvärvstillstånden, som vi i motionen har hemställt om. I jordbruksutskottets betänkande nr 40 hänvisas till att Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 tillkallat sakkunniga för att se över jordförvärvslagstiftningen. I utredningsdirektiven sägs bl.a. att ”lagen skall stödja en sådan hushållning med våra marktillgångar att ett effektivt jordoch skogsbruk kan bedrivas. Samtidigt bör lagen liksom hittills främja jordbrukets och skogsbrukets rationalisering och ge företräde åt förvärvare som kan förutsättas komma att väl ta till vara markens produktionsförmåga.” Jordförvärvslagen bör också enligt direktiven ”vara så utformad att den i samspel med andra åtgärder från samhällets sida mera effektivt än f.n. motverkar prisstegring på jordbruksoch skogsmark och spekulation i sådan mark”. Detta sistnämnda om mer effektivitet får man sätta frågetecken för, eftersom nu gällande bestämmelser inte har någon som helst effektiv verkan mot prisstegringar på grund av att, som jag tidigare har nämnt, alla kapitalstarka köpare kan uppträda på marknaden om de ur värdebeständighetssynpunkt finner det lämpligt att placera pengar på detta sätt. Det är bra med denna utredning, och jag hoppas innerligt att utredningen lägger fram något konkret förslag som verkligen kan ge resultat i det här avseendet. Jag tycker det är värdefullt att motionerna redan innan vi har behandlat dem här i riksdagen till viss del vunnit bifall, för vi kräver en utredning. Det är bara att hoppas, fru talman, att utredningen verkligen påskyndas, så att det inte blir en långtidsutredning och den utveckling som pågår hinner göra än mer skada än vad den hitintills har gjort. Jag hoppas sålunda att utredningen verkligen skyndar på och kommer till konkreta resultat inom en mycket nära framtid. Detta är en tvingande nödvändighet för den svenska jordoch skogspolitiken och för vår livsmedelsförsörjning framöver.

Fru talman! Herr Persson i Heden var synnerligen angelägen att framhålla att han hade väckt en motion i denna fråga, Mera i förbigående nämnde han sedan att även andra motionärer hade anlagt synpunkter på just frågan om översyn av den gällande jordförvärvslagen. Utskottet har, som framgår av betänkandet, mycket noga gått igenom det föreliggande ärendekomplexet och skrivit synnerligen positivt med anledning av de väckta motionerna. Jag vill för min del också nämna att det har väckts motioner även från socialdemokratiskt håll om en snar översyn av den gällande jordförvärvslagen. Men som herr Persson redan sagt har ju en utredning i uppdrag att syssla med alla de saker som berörs i motionerna, och den förväntan att utredningen skall ske snabbt som herr Persson gör sig till tolk för har vi också gett uttryck åt. Det råder alltså full enighet i sakfrågan, och det finns inte stor anledning att vidare orda om saken. Klart är i alla händelser att den jordförvärvslag som vi nu arbetar efter är i behov av en översyn. Utvecklingen går raskt framåt, och det finns alltid anledning till omprövning av de gällande lagarna i takt med tiden. Därmed ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill erinra herr Hedström om att jag sade att även andra har motionerat i ärendet och att det också från socialdemokratiska partiet förelåg motioner. Och jag tog det till intäkt för att herr Hedström i detta avseende delar min uppfattning. Men vad jag främst ville stryka under var att det inte får bli en långtidsutredning som förhalar detta viktiga ärende. Den här frågan, som utredningen bl.a. skall syssla med, måste prioriteras, och utredningen måste lägga fram förslag inom den allra närmaste tiden. I annat fall ser vi oss nödsakade att återigen ta upp frågan.
Fru talman! Herr Persson i Heden får inte dra alltför långtgående slutsatser av vad jag sade. Vi har inte tagit ställning i sakfrågan därför att vi hänskjutit motionerna till den sittande utredningen. Vår uppfattning är ju att det är utredningen obetaget att från sina utgångspunkter arbeta med det föreliggande materialet. Jag tycker alltså att herr Persson därvidlag drog alltför långtgående slutsatser. Herr Persson sade att han nämnt även andra motionärer i sitt inlägg. Jag vill då påpeka att som jag uppfattade herr Persson var han synnerligen angelägen att framhålla att det var centern som framför allt hade väckt motioner i ärendet, och han nämnde mera i förbigående att det hade kommit motioner från annat håll.
Fru talman! Det finns all anledning att hysa farhågor i detta fall. Det är centern som genom tiderna har kämpat för jordförvärvslagens och bolagsförbudslagens bevarande i det skick som de hade från början. Fram till 1960-talets mitt hade socialdemokraterna där samma uppfattning som centern, men då ändrade socialdemokraterna uppfattning och var med om att genomdriva bolagsförbudslagens upphävande och en uppluckring av jordförvärvslagen. Det finns därför all anledning att framhålla vikten — Nr 120 av vår motion i detta sammanhang. Onsdagen den å 13 november 1974
Sar gg VE AG Fru talman! Jag skall här inte gå in i någon debatt om historieskriv = De privata städbo ningen, men om jag gjorde det skulle socialdemokratins jordbrukspolitik lagen framstå i mycket fördelaktig dager. Jag vill här bara nämna Carl Lind hagen, som ju var förespråkare för stöd åt framför allt småbruket, i en utsträckning som herr Persson i Heden aldrig kunnat nå upp till.
Fru talman! Det förbättrar inte socialdemokraternas läge i dag, eftersom socialdemokraterna 1965 då jordförvärvslagen uppluckrades och bolagsförbudslagen upphävdes var med att besluta om detta. Centern däremot har aldrig under hela sin tid haft någon annan uppfattning än att vi skall bevara jorden åt dess brukare.

Fru talman! Städerskor är den yrkesgrupp i samhället som är mest nedvärderad i sin yrkesutövning, och ändå är det de arbetarna som först saknas om de av någon anledning uteblir från sitt arbete. När städerskorna i Norge strejkade i våras på grund av sina dåliga löner och arbetsförhållanden gick det t.o.m. så långt att hela industrier 129 måste stängas. På grund av anhopningen av sopor kunde arbetet inte fortsätta. Men det är bara när deras arbete inte blir utfört som städerskorna uppmärksammas, ty de skall helst varken höras eller synas när de utför sin arbetsuppgift. Därför är städningen förlagd till tidigt på morgonen eller sent på kvällen, när övriga anställda har slutat sin arbetsdag. Men ingen skall tro att ersättning för obekväm arbetstid är någonting som är självklart för städerskor som för andra anställda. Nej, för städning räknas tidiga morgnar, sena kvällar och nätter som normal arbetstid. Ofta utgår lönen med s.k. betingsersättning, vilket innebär ett fast belopp för varje arbetstillfälle och för en fastställd städyta. I andra fall är städerskorna timanställda med stora skillnader i timlönen beroende på var de arbetar. Städerskornas löner och arbetsförhållanden har verkligen inte förbättrats sedan städentreprenörerna gjorde entré och började växa som svampar ur jorden. Betingsstädningen har utnyttjats så att städytorna bara har blivit större för samma betalning och med längre intervaller mellan städmomenten. För städerskor med ambitioner att inte lämna ifrån sig ett dåligt utfört arbete blir det en låg timlön. För konsumenten eller kunden blir det ändå en sämre städning, för städerskorna ett sämre jobb, men för städentreprenören betyder det ökad vinst. Marit Paulsson har med all rätt betecknat städbranschen som laglöshetens marknad. Vem som helst kan köpa ett par skurhinkar, anställa folk och starta ett städbolag. Många städföretag är av typen ”kontoret på fickan”, med ägare som smiter från skatt, sociala avgifter och semesterlön. Företagen dyker upp ena dagen och är borta den nästa, för att tredje dagen återuppstå som ett helt nytt och rent företag. Att det är lönsamt visar utvecklingen av antalet städbolag. Enbart i Stockholmsområdet fanns det enligt telefonkatalogen 106 städbolag år 1968. År 1972 hade de ökat med nära 50 procent till 151 bolag. Det är alltså hög tid för en etableringskontroll på detta område. I Stockholm har kommunstyrelsens kommitté för kvinnofrågor gjort en undersökning om arbetsförhållandena inom vissa kvinnliga yrkesområden. Där ingår bl.a. städpersonalen. Jag skall inte referera utredningen, även om det kunde vara intressant för många. Utredningen är omfattande och ambitiöst gjord med ingående intervjuer med städerskor. Den ger en fullständig bild av deras arbetsförhållanden. Bara en sak vill jag ta upp, nämligen varför man har valt detta yrke. Klart framgår av utredningen att ingen egentligen valt städningen som yrke. Av olika anledningar har man tvingats dit. Ekonomiska skäl är en anledning. Det lilla ekonomiska tillskott som städningen gav var vad som behövdes för att klara familjebudgeten. En annan anledning var att barntillsyn saknades. Genom att arbeta tidigt på morgonen eller på kvällen kunde man klara det dubbelarbete som det innebär att också sköta hemarbetet med man och barn. Det fanns också män som ansåg det förnedrande att hustrun arbetade, och städning räknas tydligen inte som arbete. En annan orsak som angavs var avsaknaden av utbildning. Många kom ut i arbetslivet när barnen kunde klara sig själva. De som Nr 120 inte hade någon yrkesutbildning hade då inte heller någon valmöjlighet Onsdagen den när det gällde yrke. Av någon underlig anledning anses det inte att det 13 november 1974 behövs utbildning när det gäller städarbete, trots att det är mycket dyrbar. I materiel som man handskas med vid städning. De privata städbo Många av de intervjuade hade önskedrömmar om vilket yrke de skulle lagen ha valt, om de, som det sades, hade varit unga i dag. Trots att städerskorna utgör en så viktig yrkesgrupp, en yrkesgrupp som samhället omöjligt kan klara sig utan, har de inte lyckats utnyttja detta till egen förmån. Delvis beror detta på den låga andelen fackligt organiserade. Ca 30 procent tillhör den fackliga organisationen. Detta är i sin tur till dels en följd av att städerskornas arbetstider inte ger utrymme för facklig aktivitet. Många arbetsköpare — särskilt gäller detta städentreprenörer — har inte heller sett med blida ögon att städerskorna varit fackligt organiserade. Under hot om avsked har städerskor ofta tvingats att stå utanför den fackliga organisationen och den trygghet en facklig organisering ändå ger, därför att de inte haft möjlighet till annat arbete och varit helt beroende av den inkomst städningen givit. Jag känner genom min fackliga verksamhet väl städerskornas arbetsförhållanden. Därför är det med stor tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet helt har ställt sig bakom vpk-motionens förslag om en översyn av städbranschen.